Vanligen krävs att de skall frånhända sig rätten till sin uppfinning till ett bolag, och därmed är steget inte långt till att de skiljs från sitt verk. Uppfinnarna skulle många gånger tjäna på att begära socialbidrag för att kunna arbeta med sina uppfinningar, i stället för att som nu ta villkorliga lån och inteckna uppfinningarnas eventuella avkastning med höga riskpremier, som Sven Andersson sade. Det skulle vara till hjälp för uppfinnarna om de fick större möjligheter att låna i bank — om samhället gick in med stöd i initialskedet och gjorde hanteringen lönsam för bankerna. Då kommer dessa att kunna bygga ut denna finansieringsgren. 5 Det är också tillfredsställande att bankerna nu, som herr Andersson påpekade, har börjat bevilja utvecklingslån. Enligt uppgifter som jag har fått i dag från SE-banken har denna under året fått in ett hundratal ärenden, som är under behandling eller har behandlats. Positiva resultat har uppnåtts, men de är få, och hanteringskostnaderna har varit alltför höga, varför verksamheten är förlustbringande för banken i fråga. Svårigheten ligger i att många låneansökningar avser icke kommersiellt gångbara projekt. Detta motiverar att samhället går in med stöd för att underlätta finansiering av utvecklingsprojekt och minska hanteringskostnaderna. Härigenom blir det på sikt möjligt att minska samhällets nuvarande ansvar för riskfyllda exportaffärer och sysselsättningsstöd till företag som saknar lämpliga produkter. Herr talman! Min förhoppning är att regeringen skall lyssna på den diskussion som förts här i dag och följa det förslag som jag har framfört i min motion.

Herr talman! Kontokorten har med all sannolikhet kommit för att stanna, Tisdagen den men det är enligt mångas mening klart att nuvarande vildvuxna system måste 18 december 1979 reformeras så att dess utformning ligger i linje med samhällets ekonomiska och sociala målsättningar och så att skadeverkningarna begränsas. Effekterna av Vad vi på socialdemokratiskt håll under inga omständigheter vill ha är den typ av kontokortssamhälle som representeras av dagens USA, där det tycks bli mer och mer suspekt att betala med kontanter. Vi har i reservationen till näringsutskottets betänkande nr 24 begärt en parlamentarisk övergripande utredning kring kontokortsfrågan vad avser de sociala, privatekonomiska och samhällsekonomiska effekterna. Utskottsmajoriteten avstyrker den socialdemokratiska motionen och hänvisar till konsumentverkets begränsade undersökning. Det anser vi vara en undanflykt. Vi tror att skälet till avstyrkandet i första hand är ovilja att ta itu med de många problem som uppenbarligen riskerar att följa med den explosionsartade utvecklingen på kontokortsmarknaden. Konsumentverkets utredning är alltför begränsad av två skäl. Ett skäl är att verket endast har att se på kontokorten ur konsumentsynpunkt. Detta är i och för sig en viktig delaspekt, men trots allt är det endast en del av hela problemställningen. De vidare samhällsaspekterna faller helt utanför konsumentverkets undersökning. Den andra begränsningen i konsumentverkets utredning ligger i att utredningen inte har sådan status att den kommer att kunna föreslå tillräckligt genomgripande åtgärder, om detta skulle visa sig nödvändigt. Bägge dessa skäl talar alltså för en övergripande parlamentarisk utredning, som i och för sig kan utnyttja det material som konsumentverket arbetar med. Egentligen är det ockerräntor som kontokortsinnehavarna i dag betalar för att få utnyttja kontokortsföretagens krediter. Det finns kontokort som drar en effektiv ränta på uppemot 30 26. Att kontokorten ändå kunnat expandera så som har skett beror inte enbart på att de kan erbjuda lättfångade krediter utan också på det inflationsoch ränteavdragssamhälle som vi numera lever i. Det är på grund av den starka penningvärdeförsämringen under senare år, i kombination med den obegränsade avdragsrätten, som kontokorten blir lönsamma -— i varje fall för höginkomsttagare. Därtill skall läggas det f. n. nästan totala stoppet i bankerna för krediter till vanliga låntagare. Men det man inte får låna i bankerna går det hur enkelt som helst att låna hos kontokortsföretagen — med den skillnaden att det då blir fråga om dubbel ränta. Följden har blivit att alltmer av bankkapital och pengar från den grå lånemarknaden slussas över till den ur kreditpolitisk synpunkt heit fria kreditkortssektorn. De som tjänar på den nuvarande situationen är i första hand finansbolagen och kontokortsföretagen, antingen dessa är knutna till varuproducerande företag eller inte. Det har faktiskt gått så långt nu att det är mindre förtjänst med att sälja själva varan än med att ta hand om kreditgivningen via någon form av kontokortssystem. Så okänsliga är alltså kontokortskunderna för de 117 höga räntor som tas ut, eftersom det är andra som bär de huvudsakliga kostnaderna. I första hand är det samhället och skattebetalarna via avdragsrätten. Det är också de medborgare som inte kan skydda sig mot den snabba inflationen som drabbas. Samma sak gäller för dem som inte lärt sig att leva på lånade pengar, utan tvärtom har pengar på banken — de drabbas också. De som tjänar är däremot de affärsföretag som vill utnyttja kontokorten som ett extra konkurrensmedel och de som vill förmå konsumenten till oöverlagda köp. ”Köp nu och betala någon gång i framtiden” — det är den reklamslogan som man tycks arbeta med. Ett exempel på detta är den våldsamma reklamkampanj som det utländska kontokortsföretaget Master Charge nu bedriver i Sverige. Frågan är emellertid om vi med de stora ekonomiska problem som vi står inför under 1980-talet har råd med det ohämmade kreditsamhälle som vi nu med kontokortens medverkan snabbt håller på att gå rakt in i. Det är en ganska central fråga, som inte alltid kommit med i debatten. Jag har här särskilt velat peka på en del samhällsekonomiska problem i samband med en fortsatt snabb expansion av kreditkortsmarknaden. De privatekonomiska och sociala problemen finns där självfallet också, och de har varit flitigt diskuterade. Vi får nu in fler och fler rapporter från socialassistenter och kronofogdemyndigheter. Det tyder på att de låga siffror över betalningsanmärkningar och utmätningar som kontokortsföretagen redovisar släpar efter och att problemen är större än vad som kommer fram den vägen. Kontokortet är i dag inte det enkla, billiga och effektiva betalningssystem som okritiska anhängare gärna vill göra gällande. I själva verket är det på många sätt tvärtom. Skall kontokorten vara kvar behövs därför reformer. Att exempelvis ha ett hundratal olika kontokort i omlopp på marknaden kan knappast vara rationellt. Det om något — om vi ser det ur den aspekten — fördyrar hanteringen och förhindrar installerandet av rationella tekniska hjälpmedel. Den kreditexpansion via kontokort som nu kan ske måste också kunna kontrolleras på olika sätt. Det finns också anledning att fråga sig om man inte bör skilja på själva kontokortssystemet och kreditgivningen. Det skulle sannolikt väsentligt minska de sociala problemens omfattning i samband med kontokorten. De höga krediträntorna och deras samband med nuvarande helt obegränsade avdragsrätt är också en sak som man bör titta närmare på. Det är av dessa och andra skäl som det behövs en övergripande parlamentarisk utredning om kontokorten. Vi står sannolikt inför framväxten av ett på sikt dominerande betalningssystem, och då bör samhället vara med så tidigt som möjligt. Betalningssystem är en samhällsangelägenhet och inte en angelägenhet enbart för privatintressena. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i näringsutskottets betänkande nr 24 till förmån för en parlamentarisk utredning i denna viktiga fråga.

Herr talman! För bara en vecka sedan diskuterades kontokorten i en interpellationsdebatt i den här kammaren. Ekonomiministern gav då en rad viktiga besked om regeringens inställning i denna fråga. Gösta Bohman konstaterade bl.a. att kreditkortsmarknaden växer snabbt men att den ännu inte är av stor betydelse vare sig för kreditmarknaden — kreditkortens andel uppgår till knappt 10 90 av konsumtionskrediterna — eller för den privata konsumtionen i dess helhet. För dagen tyder enligt ekonomiministern det mesta på att storleken av kontokrediterna inte behöver inge någon oro i det samhällsekonomiska perspektivet. Ser man kreditkortssystemet ur den enskilde konsumentens synpunkt, så finner man att det ännu inte finns belägg för de i den allmänna debatten mycket omdiskuterade negativa sociala konsekvenserna. Kundförlusterna uppgick 1978 i genomsnitt till 0,5 90 av utestående krediter. Det var 0,3 960 av det totala antalet konton som anmäldes för betalningsföreläggande. Antalet utmätningar understeg 0,1 20. Sedan tror jag i och för sig, i likhet med Lennart Pettersson, att problemen är större än vad dessa låga siffror utvisar. Men inte heller konsumentverket har i sin nyligen publicerade kartläggning kunnat påvisa några negativa sociala eller hushållningsekonomiska konsekvenser av den ökade användningen av kontokort. I utskottsmajoriteten har vi emellertid tagit fasta på att konsumentverket inte nöjer sig med denna sin första kartläggning utan har satt i gång en kompletterande utredning. Denna utredning skall belysa en rad ekonomiska och sociala problem i samband med kontokorten. Den skall genomföras under viss medverkan av kontoföretagen, och den skall arbeta snabbt. Till detta kommer att ekonomiministern här i kammaren förklarade att regeringen skall följa utvecklingen och att man redan i början av nästa år kommer att ta ställning till frågan om hur och i vilken utsträckning finansbolagen bör inordnas i den allmänna kreditoch penningpolitiken. Regeringen kommer i det sammanhanget att ta ställning till om behov föreligger av att i stabiliseringsoch kreditpolitiskt syfte ge särskilda föreskrifter för köp där betalning sker med kreditkort. Ekonomiministern betonade också att regeringen är beredd att vidta konsumentpolitiskt inriktade åtgärder om det visar sig att kreditkorten medför negativa sociala och ekonomiska verkningar för den enskilde. Herr talman! Sammanfattningsvis kan jag inte finna annat än att Lennart Pettersson och hans partikolleger är väl tillgodosedda. Konsumentverket genomför en bred undersökning med tonvikt på den enskilde konsumentens situation. Regeringen överväger redan under det nya året de kreditoch samhällsekonomiska frågor som är förknippade med kreditkorten. Att ovanpå detta också tillsätta en parlamentarisk utredning kan snarare få till följd att frågornas hantering fördröjs. Ett medvetande om detta finns ju faktiskt uttryckt i socialdemokraternas reservation. I den reservationens slutmening inbjuder man regeringen att köra över utredningen om så skulle behövas. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 24.
Herr talman! Jag tycker att Margaretha af Ugglas läser vår reservation ganska slarvigt. Det är inte fråga om att köra över en eventuell parlamentarisk utredning, utan det är fråga om att vidta åtgärder även om en parlamentarisk utredning skulle se på de övergripande frågorna. Det är naturligtvis riktigt att en regering gör på det sättet. Men det hindrar inte att ännu viktigare är att det tillsätts en utredning med tillräckligt mandat för att ta tag i det här problemet. Vad vi diskuterar i dag är ju framväxten av ett helt nytt betalningssystem, som sannolikt kommer att bli dominerande i framtiden. Då kan man inte bara sitta med armarna i kors och förlita sig på att konsumentverket skall utreda vissa delaspekter. Det gäller att se helheten i detta system. Det är alltså ett betalningssystem som karakteriseras av ganska bestämda nackdelar för konsumenterna i nuvarande läge, som innebär stora sociala problem för de människor som inte kan hantera betalningssystemet. Vi vet också att dessa problem mängdmässigt ökar. Vi vet också att systemet karakteriseras av mycket höga räntor, för att inte säga ockerräntor, som i dag inte huvudsakligen bärs av dem som lånar upp kontokrediter utan i första hand av skattesystemet, och det påverkar samhällsekonomin i dess helhet och drabbar skattebetalarna. Detta är alltså inga småsaker, låt vara att det i initialskedet är relativt beskedligt. Om några år har vi helt andra siffror. Är det först då samhället skall gå in och börja diskutera enligt Margaretha af Ugglas? Det gäller väl ändå för samhället att vara med från början, så att man kan påverka utvecklingen och få ett betalningssystem som ligger i linje med de sociala och samhälleliga målsättningar som vi har i det här landet. Så småningom, när problemen redan uppstått — då är det så dags att göra någonting! Vi tycker att det är dags att tillsätta en utredning redan nu på ett högt parlamentariskt plan, så att man kan möta de problem som eventuellt kan uppstå och möta dem i tid.
Herr talman! Jag tycker inte, Lennart Pettersson, att det är dags att tillsätta en utredning. Jag tycker att det är dags för regeringen att fundera på de här frågorna redan på det nya året och för konsumentverket att fortsätta sin utredning med all skyndsamhet och snabbhet. Jag har en känsla av att om Lennart Pettersson fick sin vilja fram och det tillsattes en parlamentarisk utredning skulle det bli just på det sättet att vi om två år hade ett vackert betänkande. Och då skulle man börja göra någonting. Jag tycker alltså att dessa frågor är så viktiga att regeringen bör gripa sig an med dem redan på det nya året.
Nr 56 Herr talman! Vi vet vilka som sköter de här frågorna i regeringen. Det är Tisdagen den Gösta Bohman och Staffan Burenstam Linder. Jag tror inte ett ögonblick att 18 december 1979 de har förmåga och intresse att sätta sig in i de sociala problem som kontosystemet kan medföra. Jag lyssnade på en radiodebatt för en månad — Effekterna av sedan med Staffan Burenstam Linder som deltagare. Han var totalt kontokort oförstående för de sociala problem som kunde uppkomma. Gösta Bohman modifierade sig något i den interpellationsdebatt som förekom här för någon vecka sedan, men det var sannerligen inte mycket. Om man verkligen hade garantier för att regeringen och de statsråd som sköter dessa frågor tog tag i dem skulle man kunna känna sig betydligt lugnare. Men situationen är helt enkelt den att såväl Staffan Burenstam Linder som Gösta Bohman är synnerligen ovilliga att erkänna de problem som kan uppkomma i detta sammanhang. De är synnerligen ovilliga att tala om vad de tänker göra. De talar bara i allmänna termer och säger att om det finns problem skall de självfallet titta på dem och se vad de kan göra. Inte ens i interpellationsdebatten här i förra veckan utlovades att de här kontokortsföretagen skulle falla under den kreditpolitiska medelsarsenalen. Inte ens en så självklar sak har man gått med på, utan man skall bara ”titta på” frågan, så får man se vad det kan bli. Detta är vad som kännetecknar de statsråd som har hand om denna fråga. Det är ytterligare ett skäl för att en parlamentarisk utredning bör tillsättas.
Herr talman! Det är i och för sig en klok och riktig inställning att man först tar reda på om det finns problem och hur de ser ut. Det är ju först sedan man analyserat dem som man kan lägga fram förslag till vettiga åtgärder. Är det inte så att Lennart Pettersson är ny medlem i konsumentverkets styrelse? Lennart Pettersson har ju i så fall all möjlighet att se till att konsumentverket med skyndsamhet bedriver denna utredning och även beaktar de sociala konsekvenserna.

Herr talman! Den här debatten och interpellationsdebatten den 10 december kring kontokortsfrågan har på ett bra sätt belyst kontokortsmarknaden, dess utveckling och problem. Det har också varit nyttigt att debatten i stor utsträckning har förekommit i massmedia under hösten. Praktiskt taget samtliga tidningar har ägnat intresse åt kontokortsfrågan. Jag tror att det är väldigt bra att den stora allmänheten får denna information. Det har belysts här vilken snabb utveckling kontokorten har fått. Det är i och för sig inte så märkvärdigt. Det finns en ny teknik. Bankerna använder maskinella system som gynnar kortsystemet. Det är uppenbart att man 121 åstadkommit rationaliseringar och metoder som konsumenterna uppskattar när det gäller betalning av varor. En annan anledning till ökningen har varit att avbetalningshandeln visat sig omodern eller att den är sämre från konsumentens synpunkt. Kontokorten har tagit över en del av marknaden för avbetalningshandeln. Som Lennart Pettersson sade tror jag också att kontokorten helt säkert har kommit för att stanna och att det finns mycket positivt med detta system. Utvecklingen har emellertid gått mycket snabbt, och jag är övertygad om att många konsumenter har hoppat på kontokorten av bara farten. De har sett det hela som en modefluga. Man måste också konstatera att annonseringen av kontokorten har varit överdriven och fått proportioner som inte alla gånger har kunnat hänföras till korrekta sakupplysningar. Jag tror att den här massiva och intensiva kampanjen har gjort en del skada. Det är angeläget att kontokortsoch finansieringsföretagen stramar åt sin reklam kring de här frågorna. Annars riskerar man att snabbare frammana åtgärder som man från samhällets sida egentligen inte vill vidta. Som det har sagts här tidigare har det hittills inte kunnat konstateras några större sociala problem. Detta framgår också av den rapport som konsumentverket lämnat under november. T. o. m. bankinspektionens generaldirektör säger att det inte uppstått några större problem men att utvecklingen gått mycket fort. Det är uppenbart att vi måste följa den här frågan med uppmärksamhet. Motionären har blivit över hövan tillgodosedd genom den uppmärksamhet frågan fick under sommaren. Sådana här motioner lämnades även in till centerns riksstämma i somras. Centerpartiet behandlade motionerna och tog framför allt upp ett par problem. För det första har centern ansett att man måste vara restriktiv med att stimulera kreditgivning för en ren konsumtion. Vi har också sagt att det är nödvändigt att styra kreditoch penningströmmarna till näringslivet för investering. Detta är verkligen en allvarlig fråga inte minst i nuvarande läge då alltför svaga investeringar i näringslivet kan noteras. För det andra har centern tagit upp att det erfordras en massiv information om kontokorten. Man måste tala om för allmänheten och för den enskilde vad kontokort innebär. Det är inte alla gånger gynnsamt för konsumenten och något som konsumenten tjänar pengar på, utan smakar det så kostar det. Det är många konsumenter som inte vet vad räntan blir och hur lätt det är att dra på sig kostnader som man kunde undvika genom att i stället använda kontantköp eller de vanliga vägarna via en bank. På den här punkten menar man från centerstämman — den åsikten vill jag starkt understryka — att det fordras en massiv information i den här frågan. Oavsett vad vi kommer till för beslut i dag åligger det givetvis konsumentverket att föra fram en sådan information. Det finns också andra organ som har skyldighet att driva en saklig information om vad kontokorten innebär, inte minst bankerna och finansföretagen. I morgon fattar vi förhoppningsvis beslut om en lag som innebär att finansieringsföretagen, som i huvudsak hanterar frågan om kontokorten, kommer att ställas under banklagstiftningen och den kontroll som detta medför. Såsom Margaretha af Ugglas refererade kommer regeringen att pröva frågan att som nästa steg låta finansieringsföretagen ingå under lagen om kreditpolitiska medel. För min del tror jag att det är angeläget att i varje fall den del av finansieringen som går till konsumtionskrediter bör ligga under lagen om kreditpolitiska medel. Det är alldeles riktigt, som Rolf Andersson sade här i debatten förra måndagen, att det är orimligt att man blir vägrad krediter i en bank men sedan kan gå runt hörnet och skaffa sig kontokort och få krediter på andra vägar. Det här är inte bra om man vill få kontroll över kapitalmarknaden och styra den till näringslivet. Nu har regeringen lovat att se över lagen. Regeringen kommer inte heller, som Lennart Pettersson sade, att fly undan den här frågan. Det är alltså mycket på gång. Utskottet har tagit del av konsumentverkets rapport, i vilken man pekar på en rad problem som behöver belysas ytterligare. I slutet av förra månaden uttalade också konsumentverket att man tänkte göra en bred utredning om kontokorten och deras olika konsekvenser. Lennart Pettersson påstår att den utredningen kommer att bli begränsad, men konsumentverket säger i ett pressmeddelande att man avser att genomföra en brett upplagd utredning. Först därefter kan konsumentverket besvara den ofta ställda frågan om kontokorten är bra eller dåliga för konsumenterna. För att förhindra att kontokreditmarknadens expansion sker till priset av ökade problem för konsumenterna måste eventuella åtgärder sättas in i tid. Konsumentverket kommer därför att omedelbart starta den nya utredningen och genomföra den så snabbt som möjligt. Vi har tillsatt detta konsumentverk för att bl.a. bevaka dessa frågor. Då är det också naturligt att det får detta utredningsuppdrag och riksdagens förtroende att verkligen handla snabbt. Enligt min mening är det onödigt att tillsätta en parlamentarisk utredning, eftersom frågans lösning då kan försenas och effekterna försämras. Det kan komma en dag då en sådan utredning krävs. Direktiven för en sådan utredning skall skrivas med hänsyn till då rådande omständigheter.
Herr talman! Johan Olssons sätt att skjuta konsumentverkets utredning framför sig är något av den obotfärdiges förhinder. Den utredningen kan bara belysa den i och för sig viktiga delaspekten om konsumentsynpunkterna. Det finns andra frågor som bör besvaras. En del av dem ställde Johan Olsson i sitt anförande. Den övergripande fråga som bör ställas är om kontokorten är bra eller dåliga för samhället. Det är faktiskt ett litet vidare begrepp än konsumentaspekterna, även om också de är viktiga. Den frågan ställs inte heller av konsumentverket, men den kunde en parlamentarisk utredning, om den nu kommer till stånd, ta upp. Det var glädjande att ta del av de tongångar som Johan Olssons anförande andades när han tog till orda om de problem och risker som ändå följer med en snabb expansion av kontokorten och kontokrediterna. Det väsentliga är ändå att det är moderaterna som sköter dessa frågor i regeringen. Det gör att en utredning är ytterligare motiverad. Jag vill till sist säga att i konsumentverkets styrelse sitter en person vid namn Hans Pettersson, och det är alltså inte jag. Men det har inte med saken att göra.
Herr talman! Jag vill påminna om att det jämsides med konsumentverkets utredning sker en löpande kontroll av den här verksamheten. Det finns vidare ett nystartat forskningsprojekt som heter Hushållens krediter, i vilket Företagsekonomiska institutet vid Stockholms universitet medverkar. Det projektet tror jag också kan belysa denna fråga. Lennart Pettersson medgav i sitt senaste anförande att konsumentverket kunde utreda de frågor som rörde konsumenterna. Det är ändå det centrala och viktiga. Han menade att de samhällsekonomiska aspekterna då inte skulle komma att utredas. Men i morgon fattar ju riksdagen beslut om en lag som rör finansieringsbolagen, som omfattar ungefär 90 26 av kreditkortsmarknaden. Ekonomiministern har också utlovat en proposition kring frågan om kreditpolitiska medel. Den kommer såvitt jag förstår att behandla frågan hur kreditkorten påverkar kapitalmarknaden och de samhällsekonomiska konsekvenserna. Vi kan med andra ord lita på att den frågan kommer att behandlas. Det är således, Lennart Pettersson, inte fråga om att på något sätt dra sig undan. Vi menar att den effektivaste och mest rationella metoden är att låta konsumentverket arbeta snabbt och effektivt. Litet längre fram kan vi kanske överväga frågan om en parlamentarisk utredning.
Herr talman! Det senaste Johan Olsson sade lät litet bättre, alltså att man inte ställer sig helt avvisande till en parlamentarisk utredning när konsumentverket har kommit fram med sin undersökning. Det är alldeles utmärkt. Jag tror under alla omständigheter att en sådan parlamentarisk utredning kommer att tvinga sig fram alldeles oavsett om vi socialdemokrater förlorar denna votering i dag. Men det är i och för sig glädjande att Johan Olsson ändå är öppen för en fortsatt diskussion på denna punkt. Sedan vill jag bara korrigera Johan Olsson. Den lag om finansieringsbolag som vi skall fatta beslut om i morgon har i sig ingenting som gör att man därmed kan attackera de sociala problem som ligger i den kontokortsexplosion som har ägt rum under de senaste åren. Den är bara en ramlag, i första hand till för bankinspektionen.

Herr talman! Men, Lennart Pettersson, den lag som vi skall behandla i morgon har effekter på de samhällsekonomiska konsekvenserna, som Lennart Pettersson tidigare efterlyste. De sociala konsekvenserna är det Nr 56 konsumentverkets uppgift att belysa ytterligare. Tisdagen den Egentligen har vi samma grundinställning som har redovisats i motionen. 18 december 1979 Men vi tycker att utskottets förslag är en effektiv och bra väg när det gäller att snabbt komma till rätta med de eventuella problem som finns beträffande Effekterna av utvecklingen på kontokortsmarknaden. kontokort HANS PETERSSON i Hallstahammar : Herr talman! Frågan om kreditkortens roll i ekonomin är rykande aktuell. Bland alla de inlägg som har gjorts i TV och radio, i dagspress och i fackföreningspress har jag inte hittat något inlägg, där man tar lika lätt på denna fråga som ekonomiministern gjorde. Praktiskt taget alla kommentarer kring dessa problem är oroande. Än värre är att utskottet nu delvis använder Gösta Bohmans argument såsom skäl för att avstyrka denna socialdemokratiska motion, vari krävs en utredning. Efter interpellationsdebatten i förra veckan har jag nåtts av flera kommentarer och fått uppmuntrande ord från privatpersoner, från drabbade av kreditkortens verkningar och t.o.m. från bankfolk som är oroade över utvecklingen. Att kreditkortsmarknaden är jungfrulig mark att skörda profiter på framgår av utskottsbetänkandet, där man redogör för Annel/Berkows undersökning som har gjorts på konsumentverkets uppdrag.

För dem gäller det nu att smida medan järnet är varmt. I dessa tider av svångremspolitik är det många som har svårt att acceptera en sänkt konsumtion och nu intecknar framtiden via kreditkort. En sådan undersökning av konsumenternas situation som förvägrats undersökarna, såsom jag nämnde, av ”konkurrensskäl” skulle förmodligen visa vilka grupper i samhället som drabbas av ekonomiska katastrofer och vilka grupper som tjänar på en vidlyftig kreditpolitik med rätt till avdrag från skatten. Undersökningen skulle visa att det är arbetare och tjänstemän, dvs. vanligt folk med låga eller normala inkomster eller arbetslösa utan inkomster som får ta smällarna, medan folk med planerad ekonomi och utrymme för inköp av kapitalvaror klarar sig bra. Jag skall nämna några exempel. I måndags redogjordes för ett fall av vansinneskonsumtion över kreditkort i radioprogrammet Marknaden — det sändes under en halvtimme på förmiddagen. En 20-årig yngling talade om att han gjort sig skyldig till att ha köpt för 30 000 kr. över kreditkort men lyckats få ett banklån på motsvarande summa som gjorde att han undgick att hamna i den konsumentgrupp som missköter kreditkorten. Genom banklånet kunde han alltså reparera skadan, men han hade stora inbetalningar att göra under de närmaste åren. Kvar till 125 hyra, mat och kläder hade han ca 1 000 kr. i månaden, trots att han arbetade full tid. Det är en ganska mörk framtid för en yngling på 20 år som annars kanske vore i stånd att etablera ett eget hem och en ordnad ekonomi. Herr talman! Jag skall ta mig friheten att läsa upp ett brev som jag fått med anledning av interpellationsdebatten med ekonomiministern. Det står där: ”Aldrig förr har jag skrivit till en politiker, men nu måste jag skriva.” Brevskrivaren framhåller att jag gärna får använda synpunkterna, om de kan vara till någon nytta. Sedan heter det i brevet: ”Vet inte Bohman något om de tragedier som dessa kort drar med sig!? Låt mig bara ge ett ex. och det ur min egen släkt. Låt oss kalla henne Maria. Hon är 30 år, frånskild. Oftast sjukskriven. Hon blev efter med hyran, tel.räkningen osv. Socialen hjälpte. Jag satsade själv 4 000 kr. Men varken socialen eller jag visste om hennes många kontokort. De var då, för 3 år sen, uppe i 20 000 kr. i skuld. Nu i sommar hade de gått upp till nära 70 000 kr. Då hände det. En kompis, arbetslös, ensam mor med 3 barn ”lånade” Marias kontokort och köpte färg-TV och stereo. Själv var denna kompis svartlistad” för längesen för allt hon tagit på konto. Hon klarade ju inte att betala av — och så kom Maria i klistret direkt. Och blev — tack o lov — äntligen svartlistad! Men Maria står där med sin skyhöga skuld. Hennes barn är rädda för kronofogden, som de sett i TV. Marias nerver är slut. Hon är sjukskriven. När hon hörde Bohman suckade hon: Och så sker det tragedier varje dag!” De här lämnade exemplen rör ju bara den enskilda ekonomin, även om de sammantaget naturligtvis spelar en roll för samhällsekonomin. Men det finns ju också andra argument mot denna okontrollerade kreditgivning som skulle kunna anföras utifrån rent nationalekonomiska utgångspunkter. Det tar ganska lång tid att utveckla dem, men jag tror att de som utifrån borgerligt ekonomiska ståndpunkter nu framför argument av typen att vi måste öka sparandet och öka investeringarna i näringslivet och att vi skall stimulera ökat enskilt sparande skulle få det litet knivigt att försvara en ohämmad och okontrollerad utveckling av kreditgivningen över kreditkort, för det går ju inte alls ihop. Det har också Gösta Bohman upptäckt, och han lovade i interpellationsdebatten att i början av nästa år skall man ta ställning till om finansbolagen skall inordnas i kreditpolitiken. Man skall ta ställning till detta — det är alltså inga löften. Det är möjligt att Gösta Bohman försökte slingra sig ur en knipa med de orden. Vi får väl se vad de betydde i verkligheten. Att jag nu är uppe och argumenterar beror delvis på att vi kommunister inte sitter i utskotten och alltså inte där kan föra fram våra synpunkter på de motioner som väcks. Men jag gör det också därför att jag tror att en och annan borgerlig representant kan förmås att rösta efter sin övertygelse och stödja den socialdemokratiska reservationen av Ingvar Svanberg m.fl. Vi Nr 56 kommunister gör det. Men jag vill också passa på att påpeka hur viktigt detär Tisdagen den att en sådan här utredning som föreslås i motionen kommer till stånd snabbt 18 december 1979 och ger ett snabbt resultat. Kreditkortsföretagen försöker nu med intensiv marknadsföring få ut så Effekterna av många kort som möjligt, och problemen kommer säkerligen att öka i samma kontokort takt. För att sedan kompensera den nedgång i konsumtionen som kommer för den som nu handlat på kredit och som är skyldig en massa pengar nästa år kommer man naturligtvis att söka nya kunder med nya erbjudanden. Och när inte det räcker till, kommer man naturligtvis att försöka förmå de gamla kunderna att skuldsätta sig ännu mera. Omsättningen skall som bekant öka, oavsett vad det betyder för framtiden. Sådan är kapitalismen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Ingvar Svanberg m.fl.

Herr talman! När jag och mina medmotionärer — alla aktiva kooperatörer — i början av 1979 skrev den motion som nu behandlas gjorde vi det i medvetandet om att vi sedan lång tid varit på väg mot alltmer penninglösa betalningssystem. Vi har haft en utveckling med gireringar och checker och under de senaste åren en enorm expansion av kontokort. Vi är medvetna om att betalningsfunktionerna kan förenklas med datateknik och utveckling av administrativa system. Men det får inte ske till vilket pris som helst. När vi började se på den ohämmade och okontrollerade utveckling som kontokortsmarknaden kommit in i greps vi av oro för de konsekvenser detta kunde få för många hushåll och konsumenter i vårt land. Vi kan peka på att kontokortsförsäljningen under det svåra året 1977, ”svångremsåret”, då konsumtionen i landet minskade, ökade med 74 9o. Under 1978 var utestående krediter uppe i nära 1,8 miljarder på 1,4 miljoner kontokort. I dag har vi, som sagts tidigare, ca 100 olika kontokort, och det ryktas om att kontokortsförsäljningen i år blir mellan 4 och 5 miljarder. Den kraftiga ökningen beror delvis på den 20-procentiga spärr som genom konsumentkreditlagen sattes på avbetalningsköp. Ett och samma hushåll kan i dag skaffa sig praktiskt taget hur många kontokort som helst. Exempel har givits på hushåll med 36 kontokort och en sammanlagd kredit på 180 000 kronor. Den bristande kreditprövningen och den fräcka marknadsföringen har gjort att många människor har lockats att skaffa sig kontokort, gjort dyrbara resor, roat sig och gjort impulsköp, som de sedan inte kunnat klara av utan hamnat i desperata ekonomiska situationer. Och i pressen kan vi nu nästan dagligen läsa om människor som har hamnat i ekonomisk kris. Och från de sociala myndigheterna rapporteras att allt fler människor som måste söka ekonomisk hjälp visar sig ha ett antal kontokort. Därför anser vi det viktigt att samhället snarast griper in för att vidta åtgärder, så att vi inte genom kontokorten får ytterligare en utslagningsmekanism till de andra i vårt samhälle. En sanering av kontokortsmarknaden måste till, och finansbolagen måste inordnas i den allmänna kreditoch 127 penningpolitiken. Vidare måste något göras åt den marknadsföring som pågår och som är emot all vår strävan att få medvetna konsumenter i det svenska samhället. Vi är medvetna om att detta är åtgärder som kan vidtas utan någon som helst utredning. Men det är dessutom viktigt, som Lennart Pettersson tidigare har sagt, att vi får till stånd en utredning som bl.a. kan kartlägga de stora risker som finns för mängder av hushåll i vårt land. Det finns i dag ingen kunskap om kontohavarna, deras ekonomiska förutsättningar och sociala situation, hur de skaffar sig större kreditutrymme än de kan klara av, vilka de är osv. Kontokortsföretagen vägrar av konkurrensskäl att lämna ut uppgifter. Därför är det viktigt att vi får en statlig parlamentarisk utredning med den tyngd det innebär. Här finns ju mycket information att samla in från de sociala myndigheterna. Jag anser det underligt att utskottsmajoriteten avstyrker motionen om en sådan här angelägen utredning med hänvisning till att konsumentverket har gjort en kartläggning av kontokortsmarknaden som det nu skall följa upp. Jag anser att konsumentverket kan göra stora insatser här. Jag är dock delvis kritisk mot att verket inte har lyckats reda ut den flora av räntesatser som drabbar konsumenterna via alla olika kontoföretag och med de olika avgifter och räntesatser som finns. Här är konsumenterna förvirrade av den sifferexercis som uppvisas. Jag anser att konsumentverket här har en mer angelägen uppgift att ta itu med.

Risken är att det hela går för långt, och därför anser jag att riksdagen bör göra något. Jag kan instämma med föregående talare i att jag tror det finns många ledamöter i både centern och folkpartiet som känner oro över den här utvecklingen. Det är min förhoppning att den socialdemokratiska reservationen därför kommer att röstas igenom. Jag yrkar bifall till den.

Herr talman! När folkpartiregeringen i våras lade fram sin proposition om den framtida energipolitiken hade vi i vår motion till den propositionen yrkanden som bl.a. gick ut på att någon ytterligare investering i kärnkraftsutbyggnad inte skulle få förekomma. När frågan nu på nytt kommer upp intar vi i konsekvens med detta samma ståndpunkt. Vad som hände med folkpartiets energiproposition är väl bekant. Händelsen i Harrisburg inträffade, vilket gjorde att många människor i det här landet fick kalla fötter, och man beslöt att hastigt och lustigt lyfta ut den del som rörde kärnkraften ur energipropositionen och i stället behandla andra energifrågor. I samband med Harrisburgolyckan sades det att vi måste tänka över detta, vi måste avvakta utredningen, osv. Om de som sade detta hade varit konsekventa, då hade de också sagt att vi i det läget naturligtvis inte heller skulle satsa några pengar på ytterligare utbyggnad av reaktorer. Det gjorde man nu inte, utan man lyfte ut frågan om reaktor 3 i Forsmark och beslöt att en fortsatt utbyggnad skulle genomföras — utbyggnaden skulle visserligen ske i lägre takt, men det rörde sig dock om en utbyggnad. Vi kaniinte se detta som någonting annat än ett mycket ologiskt förfarande. Hade man menat allvar med talet om en omprövning, då hade man naturligtvis också sett till att det inte satsades mera pengar i utbyggnaden. Nu säger man att handlingsfriheten måste bevaras. Det sade man också då. Vi anser att detta är en omskrivning av vad det handlar om: Man vill gardera sig för en fortsatt utbyggnad till 12 reaktorer. Därför yrkar vi nu liksom vi gjorde i vår motion i våras avslag på äskandet om fortsatta anslag till Forsmark 3 utöver det som behövs för att inte skador av oreparabel art skall inträffa. Det räcker för att bibehålla den s.k. handlingsfriheten. Men som det nu är pågår en mycket kraftig och aktiv byggnation i Forsmark samtidigt som vi alla förbereder oss för en folkomröstning i mars. Vi kan inte anse att det är något särskilt logiskt handlande i detta. Det hela beror helt enkelt på att man i grund och botten menar att vi skall ha tolv reaktorer utbyggda, och då är det naturligtvis bra att utbyggnaden pågår under sken av att man vill bevara en viss handlingsfrihet. Jag vill därmed, herr talman, yrka bifall till motionen 135.

Herr talman! Osäkerheten rörande den svenska känkraftsutbyggnadens takt och villkor har under ett antal år lett till förseningskostnader av skilda slag. I den nu aktuella propositionen hemställs bl.a. om riksdagens godkännande av ett avtal mellan Vattenfall och MKG, vilket främst avser förseningskostnader för det tredje blocket i Forsmark. I och för sig är alltså problemet med förseningskostnader inte nytt. I anslutning till såväl villkorslagen som rådrumslagen har frågan varit aktuell. Nu är det emellertid fråga om mera konkreta kostnader, även om det ännu inte varit möjligt att i pengar fixera beloppets storlek. Utskottet erinrar om att ett villkor för att arbetena i Forsmark skall dras ned under innevarande budgetår, vilket är överenskommet i annan ordning, är att staten ikläder sig en ersättningsskyldighet gentemot Forsmarks Kraftgrupp AB för de merkostnader som orsakats av den neddragna arbetstakten. Ersättning skall utgå för ökade anläggningskostnader och för ökade kostnader för att producera elektricitet på annat sätt och/eller för att anskaffa ersättningskraft. Av intresse i sammanhanget är att OKG för det tredje blocket i Oskarshamnsanläggningen i skrivelse till regeringen hemställt om ersättning för förseningskostnader motsvarande den ersättning som avses komma MKG till del. Regeringen har för sin del uppenbarligen inte varit villig att f.n. tillerkänna OKG en sådan rätt till ersättning. Detta ställningstagande bereder regeringen, som det heter, riksdagen tillfälle att ta del av. I ärendet föreligger ett par enskilda motioner av innebörd att MKG och OKG bör behandlas likformigt och att följaktligen även OKG bör tillerkännas rätt till ersättning för förseningskostnader. Utskottet säger på den här punkten att med hänsyn till att folkomröstningen om kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen avses äga rum inom några månader finner utskottet det inte rimligt att OKG:s framställning behandlas nu och att utskottet följaktligen anser att beslut i frågan om huruvida ersättning bör utgå till OKG för förseningskostnader bör anstå i avvaktan på resultatet av folkomröstningen. Riksdagen bör göra ett uttalande till regeringen av denna innebörd. Som en av motionärerna kan jag för egen del förklara mig nöjd härmed, även omedet ju inte tillmötesgår motionens väsentliga krav. Det är i och för sig tillfredsställande att utskottet nu föreslår riksdagen att över huvud taget inte ta ställning till ersättningsfrågan för OKG före folkomröstningen. Med MKG är det ju en annan sak. Här föreligger alltså till följd av det gällande avtalsförhållandet en skyldighet att komma överens om förseningsersättning. Det är emellertid belysande för frågans svårighetsgrad att det trots långa förhandlingar — som redan tidigare nämnts — inte varit möjligt att nu ge riksdagen ens en indikation om inom vilka gränser ersättningsbeloppen kan komma att ligga. Enligt vissa uppgifter kan det komma att röra sig om belopp gott och väl över en miljard kronor vad gäller MKG och sannolikt i samma storleksordning för den händelse att OKG skulle tillerkännas ersättning. Det avgörande är emellertid, herr talman, att riksdagen nu inte låser sig för ett ställningstagande, som innebär att MKG får ersättning, medan OKG förvägras sådan ersättning. Anledningen till att sådana förseningskostnader uppkommer är ju densamma i de bägge fallen. Skulle den slutliga prövningen leda till att MKG tillerkännes ersättning men inte OKG, innebär det helt enkelt att elabonnenterna inom MKG:s avsättningsområde gynnas, medan elabonnenterna inom OKG:s avsättningsområde missgynnas. Herr talman! Jag har givetvis inte något annat yrkande än bifali till utskottets hemställan.

Herr talman! Med anledning av näringsutskottets betänkande nr 25 och de ställningstaganden som där görs beträffande fortsatt byggande av Forsmark 3 och statens ansvar för uppkomna förseningskostnader vill jag anlägga följande synpunkter. Jag beklagar att riksdagen som en följd av tidigare majoritetsbeslut är bunden vid dessa åtaganden. Centern har, med respekt för de i demokratisk ordning fattade besluten, avstått från att väcka en motion eller att till utskottsbetänkandet foga något särskilt yttrande. Centern står helt fast vid den ståndpunkt som togs i våras, att i avvaktan på folkomröstningen inga ytterligare resurser bör anvisas för fortsatt byggande av Forsmark 3. Utöver den principiella inställningen, att inga nya pengar bör tillföras Forsmark 3 i avvaktan på folkomröstningen, vill jag redovisa ytterligare två tungt vägande skäl för att riksdagen nu icke borde binda sig för nya åtaganden angående Forsmark 3. För det första är ett fullföljande av Forsmark 3 en samhällsekonomisk felinvestering. Det behövs ytterligare minst 3 miljarder kronor för att man skall kunna ta Forsmark 3 i drift. Om dessa pengar i stället satsades på hushållning och återanvändning av energi inom industri och kommuner skulle den samhällsekonomiska vinsten bli mycket större. En överslagsberäkning visar att det under en tioårsperiod ur samhällssynpunkt är fem gånger billigare att satsa på hushållning och återanvändning av energi i stället för att satsa på energiproduktion i Forsmark 3. I totala siffror rör det sig om 15 miljarder kronor jämfört med 3 miljarder kronor — alltså en samhällsekonomisk vinst av storleksordningen 12 miljarder kronor under en tioårsperiod. Till detta skall läggas att hushållning och återanvändning ger en förbättring av bytesbalansen med 6-7 miljarder kronor under samma tid, detta om man jämför med kostnaderna för utbyggnad av Forsmark 3. För det andra talar i dag ingenting för att ett senareläggande av Forsmark 3 totalt sett innebär ökade kostnader för Forsmarks Kraftgrupp AB. Forsmark 3 påbörjades 1976 för att vara helt färdigställt den 1 oktober 1982. De förseningar som uppstått bedöms utifrån denna tidsplan. När denna gjordes upp beräknades förbrukningen av elström för 1982 att ligga på en sådan nivå att behov av elström från Forsmark 3 skulle föreligga 1982-1983. Så är inte fallet i dag. Redan 1978 konstaterade CDL i ett yttrande till energikommissionen att kärnkraftblocken 11 — Forsmark 3 — och 12 — Oskarshamn 3 — behöver tas i bruk i mitten av 1980-talet. Man har alltså från CDL:s sida konstaterat att Forsmark 3 inte behöver tas i bruk före 1985. Mot denna bakgrund vill jag påminna om den kostnadsdiskussion som fördes i pressen i augusti 1979. I nästan alla tidningar kunde man då läsa att folkomröstningsbeslutet resulterat i förluster på 6,8 miljarder kronor för kraftbolagen. Det var laddningsförseningar på ett år av fyra reaktorer, som ”prissatts” till denna otroliga summa. Om dessa fyra reaktorer hade varit i full drift under den aktuella tiden skulle de under mycket gynnsamma förhållanden ha kunnat producera ca 22 TWh elström. Den uppgivna förlusten motsvarar mer än 30 öre kWh. Ännu intressantare blir matematiken om man beaktar att det inte finns någon som helst möjlighet att sälja dessa 22 TWh extra elström. Även om all kondenskraft slopas, skapas ändå endast utrymme för några få TWh. Om kraftbolagen hade täckt sina påstådda kostnader via den ström de kunnat sälja, hade priset hamnat någonstans mellan 1:50 och 2 kr./kWh. Vi kan konstatera att kraftbolagen bedömer det som otroligt dyrt att ha färdigbyggda kärnkraftverk liggande i ”malpåse”, även om strömmen inte behövs. Fredagen den 24 augusti 1979 kunde vi bl.a. i Expressen läsa att förseningen av Forsmark 3 kostar 3,8 miljarder — nämligen 2 miljarder i ökade byggkostnader och 1,8 miljarder i ersättning för elström — på grund av att det inte kan tas i bruk förrän 1985. Låt mig då först påminna om att CDL själv konstaterat att Forsmark 3 inte behövs före 1985. Det är anmärkningsvärt att det ställs krav på ersättning för att man inte får producera elström, som man själv konstaterat inte behövs. Rent allmänt kan konstateras att en förlängd byggtid ökar byggkostnaderna. Mot detta står vinsten av att redan i byggandet utföra de förändringar som utvecklingen och nya bestämmelser kräver. Dessa förändringar kan bli väsentligt dyrare om de skall utföras i efterhand. Samtidigt undvikes delvis de i andra sammanhang så högt beräknade ”malpåsekostnaderna”. Bara räntekostnaderna för Forsmark 3 utgör 600-800 miljoner per år. Under såväl 1978 som 1979 har marknadsräntan varit högre än inflationen, vilket innebär att sparade räntekostnader mer än väl uppväger den allmänna kostnadsfördyringen. Jag vill med ytterligare ett exempel belysa den här problematiken. I ett ärende som kammaren nyligen behandlat har SJ tillerkänts ett extra bidrag motsvarande 25 96 eller 70 miljoner av totalkostnaden för en tågfärja, som har tidigarelagts. SJ hävdar att tidigareläggningen av investeringen ger viss överkapacitet, som kostar pengar, och kräver att få ersättning för detta. Forsmarks Kraftgrupp AB hävdar att då de förhindras att skapa en motsvarande överkapacitet så kostar även detta pengar, som staten skall stå för. Kraftbolagens resonemang om ersättning i alla lägen är fullt av ologiska argument. Kraftbolagen vill alltså ha ersättning för att de inte får bygga så snabbt, att de får fler kärnkraftverk att lägga i ”malpåse”, samtidigt som de kräver ersättning för de kärnkraftverk som de har i ”malpåse”. Herr talman! Det finns all anledning att riksdagen tänker sig för flera gånger innan slutlig ställning tas till någon form av ersättning till kraftbola gen. Framför allt krävs det en helhetsbedömning av såväl kostnader som besparingar. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag hoppas ändå att jag med dessa synpunkter lyckats fästa kammarens uppmärksamhet på några väsentliga frågeställningar som hör ihop med fortsatt utbyggnad eller inte av Forsmark 3,
Herr talman! Jag och mitt parti kan inte acceptera den argumentation som inledningsvis fördes av Ivar Franzén. Det är inte alls tecken på bristande respekt för riksdagsbeslut att säga att man måste kunna ändra sådana genom nya riksdagsbeslut. Vi hörde under förmiddagen en talesman för ett annat utskott, nämligen utrikesutskottet, som sade att vi självfallet kan ändra ett riksdagsbeslut, om vi anser att förhållandena har förändrats. Det resonemanget måste gälla även i detta fall. Jag konstaterar att hela det resonemang som centerns talesman för är en argumentation för vår motion, och det är bra. Också Folkkampanjen nej till kärnkraft har ställt sig bakom den. Det hade då också varit bra om centern hade velat rösta för vår motion.
Herr talman! Riksdagen är ändå på denna punkt bunden av tidigare fattade beslut. Vi har i dag inte möjlighet att ändra på dem. Det är respekten för i demokratisk ordning fattade beslut som gör att vi endast velat göra denna markering. Vår inställning kvarstår dock helt oförändrad.

Herr talman!

Jan Fransson har frågat mig dels om jag anser att STAB och SKF koncernen skall ta sitt ansvar och skapa ny produktion i stället för att avskeda folk, dels vilka konkreta åtgärder jag kommer att vidta för att hindra en fortsatt minskning av arbetstillfällen i Lidköping. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Lidköpings Mekaniska Verkstad har under en längre tid varit i ett bekymmersamt läge. Efterfrågan på företagets produkter har varit för liten i förhållande till produktionskapaciteten, och det ekonomiska utfallet av verksamheten har varit mycket otillfredsställande. Enligt vad jag har erfarit har företagsledningen bl.a. i syfte att förbättra ekonomin i företaget ansett sig tvungen att varsla ca en fjärdedel av personalen om avsked. Man beräknar att ca 70 kollektivanställda och ca 60 tjänstemän kommer att avskedas från företaget under det närmaste halvåret. Nedskärningen av LMV från ca 850 till ca 450 sysselsatta under loppet av ett par år innebär att ca 9 Jo av industrisysselsättningen i Lidköping faller bort. Detta är naturligtvis en mycket beklaglig utveckling för kommunen och då inte minst för dem som direkt drabbas därför att de måste sluta sin anställning vid LMV. Jag vill dock framhålla att det pågår ett intensivt arbete på det lokala och regionala planet för att med arbetsmarknadspolitiska åtgärder mildra effekterna av nedskärningen vid företaget. Möjligheterna att erbjuda andra jobb inom länet bedöms som mycket goda för de kollektivanställdas del. Utsikterna för tjänstemännen att få andra arbeten på nära håll bedöms däremot tyvärr som dåliga, i varje fall på kort sikt. Enligt vad jag har erfarit har Lidköpings kommun och den regionala utvecklingsfonden i Skaraborgs län upprättat en näringspolitisk plan i syfte att främja bl.a. nyetablering, produktutveckling och marknadsföring. Målet. Nr 56 är att skapa ett avsevärt antal arbetstillfällen inom kommunens industri Tisdagen den under den närmaste femårsperioden. Ett samarbete har etablerats med 18 december 1979 SKF:s utvecklingsbolag SKF Nova som syftar till att tillverkningen av produkter som tas fram inom bolaget skall förläggas till Lidköping. Med hänsyn till det arbete som sålunda pågår med att skaffa ny industrisysselsättning till Lidköpings kommun anser jag det inte vara påkallat med några särskilda åtgärder från regeringens sida. Den allmänna ekonomiska politik som regeringen för syftar till att främja en industriell expansion i landet, och detta kommer även Lidköpings kommun att dra nytta av. Svensk verktygsmaskinindustri består av ett 30-tal i huvudsak små och medelstora familjeföretag. LMV kommer även efter den planerade nedskärningen att höra till de större företagen i branschen. Verktygsmaskinföretagens största kunder är de svenska verkstadsföretagen, även om en stor andel av maskinerna går på export. I växande grad används styrteknik med elektroniska hjälpmedel för att möjliggöra att maskinerna kan användas för automatisk tillverkning även av detaljer i korta serier. Att utveckla och marknadsföra sådana maskiner är kostsamt och kräver hög teknologisk kompetens. Det är därför en ganska utbredd uppfattning i branschen att den behöver omstruktureras för att få en god förmåga att utnyttja den nya tekniken och att möta den hårdnande internationella konkurrensen. Inom ramen för branschens egen organisation pågår analys och diskussion av vilka strukturgrepp som är lämpliga att ta. Jag bedömer det därför inte som motiverat att nu tillsätta någon statlig utredning om verktygsmaskinindustrin men kommer att noga följa dess fortsatta utveckling.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret men beklagar att det var så negativt. Svaret är avslöjande för den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen bedriver. Regeringen tänker ingenting göra för att rädda jobben vid Lidköpings Mekaniska Verkstad. Regeringen anser inte att det är påkallat med några initiativ för sysselsättningen i Lidköpingsbygden utöver de begränsade försök att stimulera fram småindustri som redan görs. Regeringen är inte heller beredd att se över verktygsmaskinindustrins problem. Svaret förpliktar till ingenting. Det är ett dokument av kall likgiltighet för dem som står i tur att få lämna sina arbetsplatser. Lidköpings Mekaniska Verkstad ägs av den stora SKF-koncernen. Bara under första halvåret i år har SKF gjort en vinst efter avskrivningar på närmare en halv miljard kronor. LMV är en liten del av koncernen som inte gått ihop, och detta tål inte storfinansen: allt den rör vid skall bli profit. Trots att LMV redovisat förluster har ju SKF-koncernen gjort sina rekordvinster. Men den lilla del av dessa som skulle krävas för att stabilisera LMV:s ekonomi och göra nödvändiga investeringar i företaget för att trygga jobben vill koncernen inte punga ut med. Storfinansen har bara intresse för näringslivet i en bygd och människorna där så länge man kan tjäna på dem. 137 Denna kapitalismens cynism slår den här gången mot Lidköpingsbygdens arbetare och tjänstemän. Industriministern vill inte ta något ansvar. LMV är en liten del av huset Wallenbergs domäner, och in i dem vågar sig inte den borgerliga regeringen. 180 arbetare och tjänstemän har varslats om uppsägning. Redan under första halvåret 1980 skall 81 av de kollektivanställda få gå från LMV. Några jobb i Lidköping står f. n. inte att få för dessa, möjligen för några enstaka. För de äldre bland de avskedade väntar sannolikt en för tidig pensionering. För de yngre är alternativen arbetslöshet, pendling eller avflyttning — om nu arbete kan fås på annat håll. För hela Lidköpings kommun blir problemen svåra. Olika varsel och nedläggningar kommer att medföra att kommunen mister omkring 500 arbetstillfällen fram till 1982. De projekt som finns men som i huvudsak endast är på ett förberedande stadium — och mestadels inte ens det - kommer bara att kunna ge jobb åt en mindredel av dessa människor som förlorar sina nuvarande jobb. Samtidigt kommer också nya ungdomskullar ut från kommunens skolor och vill ha jobb i sin hemort. Det är dystra framtidsutsikter för en industriort i en utpräglad jordbruksbygd. Men regeringen är inte beredd att göra något. Industriministerns hänvisningar till regeringens ”allmänna ekonomiska politik” är ju direkt illavarslande. Den går numera uttalat ut på att s.k. strukturomvandlingar skall få skörda sina offer, och det är de arbetande som skall betala de svårigheter det kapitalistiska systemet skapar för samhällsekonomin med arbetslöshet och sämre materiella villkor. När nu regeringen inte vill göra något för Lidköping, kunde då industriministern inte åtminstone avkräva SKF-koncernen ett ansvar? Här har SKF i omkring 50 år ägt ett företag på en ort och under dessa år tjänat stora pengar på de arbetandes insatser. Men så när företaget ett par år inte ger vinst så är det bara adjöss. Då får ungefär hälften av de arbetande gå — redan i första omgången. Tycker industriministern att det är försvarbart? Borde inte SKF nu avkrävas ett ansvar för sysselsättningen på LMV med tanke på den viktiga roll företaget spelar? När det gäller verktygsmaskinindustrin i stort är regeringens passivitet lika iögonfallande. Industriministern nöjer sig med att påstå att han noga skall följa denna branschs fortsatta utveckling. Det är en bransch av stor vikt för den industriella uppbyggnaden och utvecklingen. Branschen har emellertid uppenbara problem, och dessa kan komma att förvärras. Om kapitalägarna styr branschen mot en partiell undergång, vad hjälper det de anställda och samhällsekonomins framtida behov, om vi i det läget har en regering som nöjer sig med rollen som en ”noggrann åskådare”? Vad man nu gör är ju i verkligheten att man offrar den svenska verktygsmaskinindustrin. Vi kan inte acceptera detta, och det gör inte heller de arbetare och tjänstemän som är verksamma i denna näring. Varför vill regeringen inte ens tillsätta en utredning. Det är alltså två frågor som jag anser det nödvändigt att industriministern ger svar på. Det fanns inget svar i hans första anförande. Nr 56 Den första frågan är: Borde inte SKF avkrävas ett ansvar för sysselsätt Tisdagen den om den svenska verktygsmaskinindustrin? Om arbetsmark
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min ena fråga. Svaret är ett entydigt nej. Industriministern tänker inte vidta några åtgärder för att hindra en fortsatt minskning av antalet arbetstillfällen i Lidköpings kommun. Jag undrar om jag skall tolka industriministerns tystnad när det gäller min andra fråga, som han alltså inte har svarat på, som ett tyst instämmande i SKF-koncernens åtgärd att avskeda en massa folk på Lidköpings Mekaniska Verkstad. Att avskedandena är beklagliga kan vi vara överens om, men det hjälper inte särskilt mycket dem som drabbas. Det besked som industriministern har att lämna arbetare och tjänstemän i Lidköping är: Låt oss sköta den allmänna ekonomiska politiken i det här landet, så ordnar marknadskrafterna att man får en industriell expansion i Lidköping. Ja, industriministern, vi har sannerligen inte sett mycket av den expansionen vare sig Lidköping eller i Skaraborgs län över huvud taget trots den miljardrullning till företagen som skett under herr Åslings tidigare era som industriminister. Det har blivit tvärtom. Som exempel kan jag nämna att vid en av länets mest betydelsefulla industrier, Volvo i Skövde, har 1 000 arbetstillfällen försvunnit. I Skaraborgs län är f. n. investeringsviljan lägre än genomsnittligt för landet. LO-sektionen och den socialdemokratiska arbetarekommunen i Lidköping uppvaktade industridepartementet för några veckor sedan och redovisade då sin syn på den sviktande arbetsmarknaden i Lidköping. Industriministern hade inte tillfälle att ta emot men jag hoppas att statsrådet har tagit del av den utredning över minskade arbetstillfällen under senare år som överlämnades. Man krävde också att regeringen gick in med åtgärder i Lidköping. Svaret på de frågor jag ställt ger mig anledning att säga följande: Jag hoppas att industriministern inser allvaret i vad som nu håller på att ske med industristrukturen i Lidköping. LMV, Rörstrand, STAR-produkter och Sandvik har alltid bildat basen för Lidköpings industri. Nu sviktar flera av dessa basföretag. Mellan åren 1975 och 1978 har antalet arbetstillfällen i industrin minskat med netto 207 i kommunen. BI. a. har STAR-produkter minskat med 40 och planerar att dra ner med ytterligare 25 platser varje år t.o.m. 1982. Därtill kommer nu LMV som under så lång tid varit ryggraden i Lidköpings industri. 250 arbetare och tjänstemän får lämna företaget under 1980. Men anser inte industriministern att SKF, som under 50 år har ägt LMV, har något som helst ansvar för sin fina arbetarstam utan att man i ett enda drag kan nära nog 139 halvera företaget? Kan man inte begära att en så stor och rik koncern som SKF skall ha en sådan framförhållning i sin planering att man undviker att slösa bort det stora kunnandet bland arbetare och tjänstemän som nu får avsked? Är det inte ett slöseri med resurser som vi egentligen inte har råd med? Det är alldeles självklart att regeringen liksom företaget har ett stort ansvar. Vår landshövding Karl Frithiofson har för några veckor sedan i en artikel i Skaraborgs Läns Tidning redovisat sin uppfattning om LMV:s avskedanden. Jag rekommenderar industriministern att ta del av hans synpunkter. Artikeln har rubriken: Skapande företagaranda — har SKF den? Jag skall citera en bit ur artikeln: ”I LIDKÖPING har en annan stor och stark koncern föresatt sig att möta svårigheter med att kraftigt minska antalet anställda, dvs ställa många av dem arbetslösa. Jobben minskar med uppemot 250. All vädjan om ny produktion har hittills varit förgäves. Stora Kopparberg hade ägt Vikmanshyttan från 1967. SKF har ägt LMV från 1929. I 50 år alltså! Man kan fråga sig var storföretagets företagaranda finns, denna anda och envishet att skapa nytt, att utveckla och växa. Finns den i de höga våningarna i den stora apparaten med de många topputbildade funktionärerna? Samtidigt som SKF pressar fram varsel om avsked av alla dessa människor, rycker undan grunden för deras möjligheter att arbeta och försörja sig, skriver SAF:s ordförande i DN att vår framtid som välfärdsstat endast kan räddas genom ökad industriverksamhet, sysselsättningen i industrin måste öka, är Nicolins budskap. Helt visst en uppfattning man kan ansluta sig till.

Nu hänvisar Nils Åsling i sitt svar till lokala och regionala initiativ från kommun och utvecklingsfond. Det är klart att detta är bra. Alla initiativ är bra och utvecklingsfonden fyller här en uppgift, men man har ju inte alls de resurser som behövs. Det är inte så att Lidköpings kommun inte försökt vara aktiv i näringslivsfrågor. Den har sedan lång tid haft en sysselsättningskommitté och även startat ett bolag för att bl.a. ge möjlighet åt småföretag att få lokaler och utvecklas. Kommunen har en hygglig beredskap när det gäller markoch planfrågor. Den näringspolitiska plan som Nils Åsling talar om i sitt svar har som målsättning att ta fram 100 nya arbetstillfällen under perioden fram till 1985. De åtgärder som Nils Åsling talar om räcker inte för att klara Lidköpings kommun som regionalt centrum. Det är beklagligt att han inte har mer att komma med. Vad som behövs är ju offensiva satsningar, där samhället tillsammans med företaget upprätthåller produktionen tills alternativ pro duktion och sysselsättning kan utvecklas. Nr 56 Det här är emellertid allvarligt inte bara för den lokala arbetsmarknaden i Tisdagen den Lidköping, utan det är också allvarligt för länet. Den högteknologiska 18 december 1979 kompetens som nu går förlorad genom att tjänstemän försvinner från LMV innebär att länet ytterligare utarmas på folk med sådan utbildning som behövs i länet. Den högteknologiska kompetensen är redan tidigare starkt uttunnad i vårt län, delvis beroende på avsaknaden av ett huvudkontor i länet. Vi behöver behålla tekniker och konstruktörer för att kunna utveckla den skaraborgska arbetsmarknaden. Det är även av stor betydelse för våra strävanden att utveckla högskoleutbildningen i länet. Avskedandena innebär stora personliga problem för de drabbade. Men till dessa och deras familjer har Nils Åsling inga positiva besked att ge. De kollektivanställda kan resa till andra jobb i länet, menar han. Är industriministern medveten om att hälften av de 80 kollektivanställda som nu sägs upp är över 60 år? Var i länet, herr Åsling, finns jobb för dessa? Är det förenligt med centerns tal om ett decentraliserat samhälle att dessa människor skall tvingas flytta eller pendla lång väg mellan jobbet och hemmet? Nils Åsling medger i sitt svar att det blir besvärligt för tjänstemännen att få andra jobb på nära håll. Ja, i klartext innebär det att de kastas ut i en oviss arbetslöshet. Jag tycker att industriministerns svar genomsyras av en alltför glättad bild av arbetsmarknaden i Skaraborgs län. I länet råder fortfarande en hög arbetslöshet bland ungdomar. 2 700 ungdomar står till arbetsmarknadens förfogande, varav nära 1000 är öppet arbetslösa. Vi har hotande sysselsättningskriser på flera håll i länet — Ytong i Falköping, Fernmo i Mariestad, Luxor och Vanäs i Karlsborg. Sammanlagt hotas ca 700 arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. Herr Åslings syn på dessa frågor kommer ytterligare att försvåra Lidköpings kommuns möjligheter att utgöra en stödjepunkt för sysselsättningen i den västra länsdelen. I den senaste långtidsutredningen, som bär borgerligt signum, sägs bl.a.: ”Det kraftiga utbudsöverskottet — ca 20 000 personer 1983 — för Västsverige förklaras till betydande del av den ogynnsamma bild för industrisysselsättningen som framkommer i beräkningarna. Delvis som en konsekvens härav väntas även den offentliga sektorns sysselsättning utvecklas långsamt. En viss nettoinvandring till regionen kan väntas trots den ogynnsamma utveckling på arbetsmarknaden som anges av här utförda beräkningar.

Herr talman! För Lidköpings kommun är den minskning av antalet anställda vid Lidköpings Mekaniska Verkstad som har skett under senare år allvarlig. Industrisysselsättningen inom kommunen har minskat med 9 96. Som också industriministern framhåller i sitt svar är utvecklingen mycket besvärlig för kommunen och särskilt för dem som direkt drabbas av att behöva sluta sin anställning. SKF har ett stort ansvar för denna utveckling. Effektivare åtgärder för att tillföra LMV ny produktion borde ha satts in tidigare. Då skulle man på ett bättre sätt ha kunnat tillvarata den stora yrkesskicklighet som finns hos de anställda på LMV. Utbildningstiden och inkörningstiden för de kvalificerade arbetena på LMV är lång. Den minskning av personalen som nu sker får allvarliga konsekvenser, i synnerhet för dem som måste sluta. Genom samarbete mellan facket och företaget minskas till viss del denna olägenhet genom att personer som är nära pensionsåldern avgår och får en ersättning, som täcker deras inkomstförlust. Det innebär ändå att arbetstillfällena försvinner, vilket är allvarligt för sysselsättningen inom kommunen, och detta drabbar särskilt ungdomen. Från centern ställde vi i höstas förslaget om en näringspolitisk utvecklingsplan för Lidköpings kommun, där kommunen i samarbete med utvecklingsfonden och näringslivet skulle söka skapa nya arbetstillfällen. En sådan plan har kommunen och utvecklingsfonden nu arbetat fram för att främja produktutveckling, nyetablering och marknadsföring. I detta arbete ingår också ett samarbete med SKF:s utvecklingsbolag, SKF Nova, som syftar till att tillverkningen av de produkter som tas fram inom bolaget förläggs till Lidköping. Det gäller produkter som kan tillverkas i nuvarande industri eller i nyetableringar. Här förväntar vi att SKF genom sitt utvecklingsbolag verkligen kommer att medverka till att denna satsning ger resultat så att utvecklingen för LMV åter kan bli positiv. Även om nyetableringar inte kan ge så många arbetstillfällen direkt, är de ändå en viktig del. En annan viktig fråga för sysselsättningen i vår kommun är den samordning av produktionen som skall ske inom STAB-koncernens anläggningar i länet inte blir negativ för Starprodukter utan att sysselsättningen där kan tryggas. Det pågår, som industriministern säger i sitt svar, ett intensivt arbete inom kommunala och regionala organ i samarbete med näringslivet för att stärka sysselsättningen inom kommunen. I detta ingår också arbetet på en ökning av livsmedelsindustrin, vilken har goda förutsättningar i detta område. Vi förväntar också ett statligt stöd i arbetet på att skapa fler sysselsättningstillfällen inom kommunen, om lämpliga projekt aktualiseras där särskilda insatser erfordras. Min fråga är då: Är industriministern beredd att medverka till detta?

Herr talman! C.-H. Hermansson tycker att min hänvisning till regeringens ekonomiska politik är illavarslande. Jag förstår inte det. Den ekonomiska politik som regeringen bedriver är ju inriktad på att stärka de svenska företagens internationella konkurrenskraft för att därmed säkra sysselsättningen. Det finns egentligen inga alternativ till detta. Ett land som är så exportberoende som Sverige har att slå vakt om konkurrenskraften. Det är den bästa vägen att säkra sysselsättningen. C.-H. Hermansson ställde frågan om inte SKF borde avkrävas ett löfte om att klara sysselsättningen. Ja, min uppfattning är att SKF gör allt vad man kan för att skaffa alternativ produktion i stället för den produktion som man då inte längre anser sig ha marknad för. Och det är i den andan som SKF hittills, tycker jag, har arbetat med sitt utvecklingsbolag, med sin vilja att hålla dialogen i gång med både kommunala myndigheter och utvecklingsbolag. Jag vill starkt understryka att min attityd är att SKF här måste lämna ett verksamt bidrag för att skapa alternativ sysselsättning för de människor som blir friställda. C.-H. Hermansson tycker att vi borde kunna föranstalta om utredning beträffande branschens situation. Ja, det kommer fortlöpande krav på nya utredningar. Det är kanske inte det mest originella greppet för att bekämpa en struktursituation. Vi har noga gått igenom branschens situation, och vi märker att branschen framför allt behöver konkreta åtgärder och insatser. Vi har redan ett utredningsarbete inom en strategisk sektor för branschen på gång, nämligen inom den datorbaserade produktionen av verktygsmaskiner.

Jan Fransson har här åberopat en statistik beträffande sysselsättningsutvecklingen i kommunen fram till år 1982. Det är en prognos som finns — jag understryker att det är en prognos — i en utredning från LO-sektionen inom Lidköpings socialdemokratiska arbetarkommun. Jag noterar att i prognosen är det inbakat en minskning med 75 man vid STAB:s fabrik, Starprodukter, förutom de 40 som redan försvunnit därifrån genom naturlig avgång. Enligt de informationer vi har fått från företagsledningen beräknar man emellertid vid Starprodukter att kunna hålla oförändrad sysselsättningsnivå under de närmaste åren. Jag noterar detta, liksom jag gärna vill påpeka att när Jan Fransson talar om utvecklingen vid Volvo-Skövdeverken och säger att man där minskat sysselsättningen under ett antal år, så bör det i rättvisans namn tilläggas att det företaget nu är expansivt och söker folk, bl.a. i Lidköping. Jan Fransson vill hävda att jag på något sätt skulle ha sanktionerat den eventuella utflyttning som kan komma till stånd. Självfallet inte — enligt min uppfattning är det angeläget att allt som nu kan göras för att säkra sysselsättningen i kommunen också görs. Det må då vara om man måste acceptera en yrkesmässig rörlighet, men en geografisk rörlighet tillhör inte de medel med vilka jag vill bekämpa arbetslösheten. Jag anser att man bör kunna klara det i Lidköpings kommun. Till både Jan Fransson och C.-H. Hermansson vill jag säga att jag lyssnade med stort intresse på deras anföranden, men jag märkte ingenting av en vilja att diskutera konkreta förslag i sammanhanget. Vad man nu måste göra från kommunens och länsmyndigheternas sida är att se till att man utnyttjar SKF:s och utvecklingsfondens kapacitet maximalt för att främja den industriella utvecklingen, ta fram alternativ produktion i bygden. Det kan också vara ett svar till Ingemar Hallenius att det är angeläget att vi på detta sätt nyttiggör det arbete som sker regionalt. Det är på det sättet vi får klara strukturförändringarna i svenskt näringsliv, inte genom utredningar och centrala direktiv. Och det är självklart att vi från regeringens sida, när vi kan ta ställning till konkreta projekt från de regionala och lokala myndigheterna, är beredda att med de instrument som vi har till vårt förfogande hjälpa till att förverkliga den alternativa produktion som kan komma i fråga.

Herr talman! Jag kunde tyvärr inte finna att industriministern lämnade något svar på mina båda frågor. När det gällde kravet på en utredning av verktygsmaskinindustrin sade han bara att det inte är originellt och att man inom departementet har gått igenom branschen. Jag hade väntat mig att industriministern här skulle presentera vissa resultat av denna genomgång och tala om vad regeringen tänker göra på grundval av genomgången, om nu denna, som han påstår, är gjord. Beträffande fråga nr I om SKF:s ansvar sade industriministern bara att regeringen hoppas att SKF skall lämna ett verksamt bidrag till sysselsättningen och att koncernen bör göra allt vad den kan. Mitt krav var att SKF skulle ställas till svars och tvingas ta ansvar för sysselsättningen vid Lidköpings Mekaniska Verkstad. Det är desto mer befogat som det kring dessa permitteringar vid LMV finns en rad anmärkningsvärda omständigheter, vilka jag tycker det är nödvändigt att gå in på, om vi skall föra den konkreta diskussion som industriministern efterlyste. LMV:s verkstadsklubb hävdar att företaget har gjort sig skyldigt till avtalsbrott i samband med beslutet om reducering av personalstyrkan och överväger att stämma SKF inför arbetsdomstolen. Bakgrunden är att det i våras genomfördes en förhandling där företaget presenterade en produktionsvolym som var baserad på befintlig och ny tillverkning. Med den som grund var företaget och verkstadsklubben överens om att man tillfälligt kunde klara sysselsättningen på företaget genom korttidspermitteringar och utbildning. Permitteringarna genomfördes, och det kostade medlemmarna mellan 1000 och 2 000 kr. per arbetare. Det innebar en god förtjänst för företaget — det tjänade enligt beräkningar ca 4 milj.kr. Men företaget bröt uppgörelsen om ny tillverkning. Och det arbetare och tjänstemän efter tillmötesgåendet att acceptera korttidspermitteringar med stora ekonomiska förluster fick var beskedet att nära halva arbetsstyrkan skulle avskedas. Jag förstår den upprördhet som arbetare och tjänstemän vid LMV känner när en stor koncern beter sig på detta sätt. SKF är en av våra största multinationella eller transnationella koncerner och har fabriker på en rad platser ute i världen. Det borde alltså finnas en god grundval för produktionen vid LMV, som ju har specialiserats på tekniskt mycket avancerade verktygsmaskiner. Det lär också vara ett faktum att det från SKF:s dotterföretag i USA fanns en mycket stor order till LMV. Denna order skulle ha klarat problemen för avsevärd tid framåt. Men detta dotterföretag i USA fann att det kunde köpa samma maskiner något billigare på annat håll i världen, och så blev det inte något kontrakt med LMV. Detta visar hur man icke får uppföra sig inom en multinationell koncern. Där måste man känna ansvar för hela koncernens sysselsättning och verksamhet. Det finns ju på det internationella planet uppförandekoder för de multinationella företagen. Jag tycker det börjar bli på tiden att vi får en uppförandekod också för de företag som har sin bas och rot här i Sverige, oavsett om de är multinationella eller inte. Och då tycker jag att SKF på ett upprörande sätt har brutit mot de regler som borde ingå i en sådan uppförandekod. Jag har haft tillfälle under det senaste året att besöka Lidköpings Mekaniska Verkstad, att gå igenom verkstaden och föra resonemang både med företagsledningen och med de anställda. Vad som framför allt imponerade på mig var, måste jag säga, den utomordentligt stora yrkesskicklighet som fanns i detta företag. Man räknade med att en yrkesarbetare behövde en tid på 810 år av arbete innan han var fullärd. Många av arbetarna har alltså en teknisk utbildning som praktiskt taget kan jämföras med en ingenjörsutbildning. En stor del av denna utomordentliga yrkesskicklighet vill man nu avstå ifrån. Man tvingar dessa arbetare att ta avsked i förtid eller förtidspensionera sig. Man kastar ut dem i en oviss framtid på den s.k. arbetsmarknaden. Jag tycker att detta är ett samhällsekonomiskt slöseri som inte borde få förekomma i vårt samhälle. Tänk om man skulle göra någonting liknande på ett universitet eller ett sjukhus och avskeda hälften av läkarna eller professorerna! Vilket ramaskri det skulle bli, kanske också från den borgerliga regeringens sida. Men här är man inte på minsta sätt upprörd över det stora slöseri som sker med yrkesskicklighet hos dessa arbetare och tjänstemän, som inte får tillfälle att arbeta med det som de lärt sig under många år. Jag tycker att regeringen borde visa en annan hållning i denna fråga.

Herr talman! Jag sade i mitt tidigare anförande att jag tyckte att industriministern gav en alltför glättad bild av arbetsmarknadsläget i Skaraborgs län. Då utgick jag naturligtvis ifrån att industriministern var informerad om läget i länet, och det tror jag väl fortfarande att han är.

Lidköping har ett svårt arbetsmarknadsläge i dag. Huvudparten av de ca 80 tjänstemän från LMV som nu kommer att avskedas har merkantil utbildning. Industriministern har i sitt svar erkänt att det kan bli svårt för dem att få arbete på nära håll. Ja, herr Åsling, det återstår för dem, om de skall hålla sig inom Skaraborgs län, blott och bart arbetslöshet. Jag talade tidigare om att det är ett slöseri med samhällets resurser att yrkeskunnig arbetskraft skall spolieras på detta sätt. Jag vill påstå att det naturligtvis också är ett stort samhällsslöseri att man nu kastar ut människor i arbetslöshet. Det är samhället som får stå för dessa kostnader, och jag tycker att herr Åsling skulle ha kommit med någonting konstruktivt för dessa människor i stället. Under alla förhållanden blir det ju samhället som får betala. Nu säger industriministern å andra sidan, vilket är litet motsägelsefullt, att de yngre kollektivanställda kan få arbete på annat håll i länet, och han nämner bl.a. Volvo. Ja, det är riktigt, herr Åsling. De 40 som återstår av de 80, av vilka alltså hälften var över 60 år, är yrkesutbildad yngre arbetskraft. För dem återstår sannolikt att resa eller flytta till jobb över hela länet. Då är det intressant att notera en sak, som framgår om man tittar i det planeringsunderlag länsstyrelsen har lämnat ut till oss som är ledamöter av länsstyrelsen från den 1 januari och som kommer att behandlas av länsstyrelsen i början av månaden. Där understryker man just att Skövde inte kan betraktas ingå ens i den regionala arbetsmarknaden för Lidköping, det är alldeles för långt pendlingsavstånd. Jag skall naturligtvis med intresse ta del av hur herr Åslings partibröder i länsstyrelsen kommer att ställa sig till detta när frågan skall behandlas om några veckor. Några ytterligare svar på mina frågor fick inte jag heller. Herr Åsling vidhåller sin uppfattning — han överlåter alltså till regionala och lokala samhällsorgan och till de ansvariga i företagens slutna styrelserum att ta ansvar för sysselsättningen i Lidköping. Vi fick höra samma tankegångar i går i interpellationsdebatten om skogsindustrin. Inte ett kritiskt ord om SKF:s sätt att sköta det här. Jag har liksom C.-H. Hermansson besökt företaget och gjort samma erfarenheter, dvs. imponerats av den yrkeskunskap som finns där. Hade Nils Åsling bemödat sig om att göra samma sak, så hade han fått höra från de anställda att SKF inte fullföljt sitt löfte att satsa på Lidköping som ett sliptekniskt centrum. De anställda är bl.a. kritiska till att Lidköpingsenheten fått bära en stor del av forskningsoch utvecklingskostnaderna, och det har förvisso icke heller saknats projekt för företaget. Nils Åsling säger att man måste utnyttja SKF:s och också utvecklingsfondens resurser och nyttiggöra dem i det här sammanhanget. Som jag sade tidigare: Allt som kan göras är bra, men det är ju små resurser det rör sig om. När det gäller utvecklingsfonden och dess möjligheter vill jag väl påstå rent allmänt att vi heller inte har sett så mycket av konkreta resultat ännu. Sedan vi nu fått landshövdingen som ordförande ser vi naturligtvis ljusare på möjligheten att någonting skall hända i länet.
Herr talman! Det är viktigt att framtidsbedömningen för LMV inte belastas av tidigare förluster utan att det sker en sanering av dessa. Som dotterföretag inom en stor koncern har LMV haft speciella svårigheter. När koncernen ändrar sin planering innebär det ju att man här har fått ett betydande överlager som varit i hög grad besvärande. Det är viktigt att detta nu inte belastar framtidsbedömningen utan att man utgår från de möjligheter företaget har i dag. Jag vill än en gång betona det ansvar som SKF har för utvecklingen framöver också. SKF har ett stort ansvar för att de åtgärder som kommunen, utvecklingsfonden och SKF:s utvecklingsbolag vidtar för att få fram nya produkter verkligen också ger resultat, att tillverkning kommer till stånd och att den förläggs till Lidköping. Det är ett krav som vi har rätt att ställa på en koncern som SKF. Vad det gäller är ju en möjlighet att bereda så många som möjligt fortsatt verksamhet inom kommunen. LMV:s verksamhet präglas av ett högt teknologiskt kunnande genom det utvecklingscentrum man där har och en stor yrkesskicklighet. Det är en avancerad verkstadsindustri inom sitt område. Även jag har haft tillfälle att besöka företaget och diskutera med både facket och företagsledningen. LMV tillverkar framför allt slipmaskiner för rullningslagertillverkningen i SKF:s fabriker världen över, centerlesslipmaskiner och finborrmaskiner för världsmarknaden samt gjutgods, företrädesvis verktygsmaskingods för eget bruk och också för en stor del av svensk verktygsmaskinindustri. Det här programmet omfattar ett stort antal maskintyper, och varje maskin består av en mängd detaljer. Det är ett ytterst blandat sortiment som här framställs. Noggrannhetskraven är genomgående mycket höga, och sammantaget leder detta till att det mer rör sig om hantverksmässig yrkesskicklighet än om serieproduktion. LMV är också SKF-koncernens utvecklingscentrum för slipmaskiner och elektroniska kontrollsystem för maskiner och har alltså ansvaret för den sliptekniska vidareutvecklingen. Ett 80-tal tjänstemän arbetar med konstruktioner, utveckling och experiment. Det är alltså en mycket stor yrkesskicklighet som representeras inom LMV, och det är viktigt att denna även fortsättningsvis kommer att kunna tas till vara inom LMV eller på annat sätt. Jag noterar att industriministern som svar på min fråga sade att regeringen är beredd att medverka med statliga insatser, om lämpliga projekt aktualiseras. Från kommunens och utvecklingsfondens sida pågår ett intensivt arbete för att få fram lämpliga projekt för att stärka sysselsättningen. Bl. a. håller en särskild etableringskampanj på att genomföras. Det är genom en offensiv näringspolitik som sysselsättningen skall tryggas.
Herr talman! Jag instämmer med C.-H. Hermansson när han säger att den stora yrkesskicklighet som finns på en arbetsplats som LMV utgör en samhällsekonomisk tillgång som man bör slå vakt om. Självfallet ser jag med oro på att företaget inte ser sig mäktigt att utnyttja denna stora och betydande mänskliga resurs på det sätt som vi skulle önska. Det är därför jag också har betonat att det är angeläget att SKF gör allt vad företaget och koncernen kan för att låta LMV leva vidare i nuvarande omfattning genom att till LMV skaffa alternativ produktion. Jan Fransson sade att besluten träffas i de slutna styrelserummen och att de inte går att påverka. Jag vill då säga att detta i och för sig är den princip man har i en representativ demokrati. Företagen måste leva sitt eget liv inom de ramar som riksdagen och regeringen har dragit upp. Men jag vill samtidigt erinra om att de anställda har representation i styrelserna, främst därför att man vill se till att verklighetsanknytningen i styrelserummen blir så bra som möjligt. Ingemar Hallenius noterar min beredvillighet att hjälpa till med att förverkliga projekt som kan komma fram. Jag vill bekräfta detta, och jag väntar med intresse på vad länsmyndigheterna liksom naturligtvis också företaget kan åstadkomma i den vägen. Vi är beredda att med de instrument som vi har till vårt förfogande stödja sådana aktiviteter. Jag noterar att också Jan Fransson hyser tilltro till utvecklingsfondens möjligheter i det här avseendet. Vi väntar med spänning och intresse på den regionala aktiviteten i de här frågorna.

Herr talman! Herr Åsling säger att de anställda finns med i styrelsen, och det gör de förvisso. Men de anställda har inte på något sätt sanktionerat den här nedläggningen. Det har i vanlig ordning inte räckt med deras protester. Om man är centerpartist kan man naturligtvis göra som Ingemar Hallenius gör— framföra fromma förhoppningar till partikollegan industriministern om att han skall göra vad han kan. Det är en anmärkningsvärt passiv inställning hos en riksdagsledamot som är från Lidköping. Vi har ju inte fått några andra besked från industriministern än att han inte tänker göra någonting. Kan Ingemar Hallenius tala om vilka andra besked han har med sig hem till Lidköping om någon dag? Herr Åsling sade tidigare att det jag hade att framföra i mitt första anförande inte innehöll någonting som innebar konkreta förslag. Men herr Åslings egen medicin är, som jag sade tidigare, att det här skall företagen och de lokala organen sköta. Det är ju en doktrin som är herr Åslings egen, men jag vill gärna säga till Nils Åsling att doktrinen om självläkande krafter nog inte går hem i Skaraborgs län. Några mil norr om Lidköping ligger Hällekis. Där ville Cementa lägga ned och lämna samhälle och människor åt sitt öde, men det var på den tid vi hade en politisk ledning i det här landet, en socialdemokratisk regering som verkligen utkrävde ett socialt ansvar av företaget. Exemplet Hällekis framstår i dag som ett skolexempel på hur samhälle, företag och anställda tillsammans såg till att det fanns en alternativ produktion på platsen innan nedläggningen av det gamla företaget verkställdes. Jag tror att industriministern kan vara överens med mig om att SKF har betydligt större förutsättningar med sitt bredare register än Cementa hade på sin tid. Herr talman! Jag har frågat herr Åsling vilka åtgärder han är beredd att vidta för att rädda sysselsättningen i Lidköping, och jag kan avslutningsvis bara konstatera att industriministern fortfarande är skyldig de anställda på LMV och medborgarna i Lidköpings kommun det svaret.
Herr talman! Redan i sitt svar talade industriministern om åtgärder som hade vidtagits av Lidköpings kommun och den regionala utvecklingsfonden för att skapa ny sysselsättning. Enligt vad jag känner till finns bara ett förslag om sådana åtgärder men ingenting är genomfört. Detta förslag är dessutom av mycket ringa omfattning. Det innebär bara att SKF skulle satsa 100 000 kr. för att 15 av de avskedade arbetarna från LMV skulle kunna starta egna företag. SKF skulle alltså köpa sig fri för denna lilla summa, och det gäller bara ett mycket litet antal av de yrkesarbetare som nu tvingas lämna sina anställningar på LMV. Huvudfrågan är här naturligtvis att vi måste få till stånd en sådan ordning, att ett stort multinationellt företag som SKF verkligen kan tvingas att ta sitt ansvar för sysselsättningen. Här har man under 50 år dragit fördel av arbetares och tjänstemäns uppoffrande arbete i en stad och i ett företag. När man sedan tycker att det under några år inte ger tillräckliga profiter, då vidtar. Nr 57 man åtgärder som innebär att halva arbetsstyrkan avskedas. Tisdagen den Jag tycker inte att sådant kan accepteras, och jag erinrade i mitt tidigare 18 december 1979 anförande om att det också här i Sverige behövs en uppförandekod för företagen precis på samma sätt som det finns en sådan på det internationella planet när det gäller de multinationella företagens verksamhet. Jag vill fråga industriministern om han har funderat på denna fråga. Han borde väl kunna hålla med mig om att vi måste hitta ett instrument som medger att man sätter press på stora företag som SKF, som icke vill kännas vid det ansvar för de sysselsatta som vi alla anser att det är rimligt att utkräva. Om vi inte skulle ha de möjligheterna att tvinga företagen att ta sitt ansvar — det är den primära frågan — då måste samhället gripa in, då måste stat, landsting och kommun gripa in och se till att den yrkesskicklighet som finns hos arbetare och tjänstemän på LMV icke går till spillo utan kan användas för ett konstruktivt samhällsbyggande. I denna ordning tycker jag att vi skall ta frågorna, och där måste vi söka finna lösningen. Vi kan inte bara lämna detta åt de marknadskrafter som den nuvarande regeringen tror skall lösa den svenska krisen, därför att vi vet alla att på den vägen kommer vi bara längre och längre in i en industriell kris för vårt land.
Herr talman! Jag vill bara säga till Jan Fransson att min fråga till industriministern gällde om vi kan förvänta oss ett statligt stöd i arbetet med att skapa fler sysselsättningstillfällen inom kommunen, om lämpliga projekt aktualiseras där särskilda insatser erfordras. Jag har också fått ett positivt svar från industriministern, vilket han ytterligare bekräftade i sitt senaste inlägg. Industriministern sade nämligen att man från regeringens sida är beredd att gå in med statliga insatser om vi bara kan få fram lämpliga projekt.
Herr talman! Jag är övertygad om att Ingemar Hallenius är ensam i den här kammaren om att ha den uppfattningen att industriministern här skulle ha lämnat några positiva besked.

Herr talman! Den som lyssnat på gårdagens och dagens debatt skulle kunna sammanfatta kapitalismens problem och den borgerliga politiken på det sättet att problemen är desamma i flera branscher över hela landet och att också svaren från industriministern är i stort sett desamma. Den nedgångsskruv som vi nu är inne i måste snart avbrytas genom en ny industripolitik. I interpellationen ställer jag ett par frågor utifrån en debatt som Nr 57 industriministern och jag hade tidigare i höst, där vi diskuterade bruksor Tisdagen den ternas framtid och vad som händer med orten om det bärande företaget 18 december 1979 lägger ned sin verksamhet eller allvarligt minskar antalet anställda. I det svaret sade industriministern att såväl företag som samhälle måste medverka till att sysselsättningsförändringar inte medför oacceptabla konsekvenser för de anställda och de orter som berörs. Nu står vi där med ett mycket konkret exempel på en sådan minskning av antalet anställda på en ort som till bortåt 80 26 är beroende av ett enda företag: SSAB Oxelösund. Nu skall vi alltså få besked om vad löften om samhälleligt ansvar är värda. Vi skulle i det här svaret från industriministern få besked om huruvida han ansåg det oacceptabelt att de 400 arbetstillfällen — eller om det möjligen är flera; det har kommit fram nya uppgifter — beräknas försvinna i Oxelösund och vad han i så fall tänker göra för att rädda jobben eller skapa ersättningsarbeten till orten. Att det är nödvändigt med insatser från regeringen står helt klart om man ser till hur läget är i Oxelösund och i Sörmland i övrigt. Jag skall helt kort beskriva vilka möjligheter till arbete som bjuds dem som nu väntas hamna utanför fabriksgrindarna i Oxelösund. Sörmlands län är ett av de län som har drabbats hårt av den kapitalistiska krisen. Några av de mest drabbade branscherna, såsom specialstål, handelstål, gjuterier, träoch tekoindustri samt metallmanufakturering, finns i länet. Det finns bortåt 10000 människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden; det är ungefär 10 96 av de förvärvsarbetande som finns i länet. I själva Oxelösund finns endast några ytterligare industrier, men ingen av dem kan väntas anställa eller suga upp någon större mängd av dem som blir arbetslösa. Det är bl.a. KF-ägda Centrifugalrör och Emmaboda glasbruk som har verksamhet på orten. Utöver vad som kan tänkas utlovas av industriministern finns alltså i stort sett ingenting att erbjuda. Min interpellation ställdes utifrån de förutsättningar som förelåg för snart en månad sedan, när det blev känt att man planerar neddragningar vid grovplåten i Oxelösund. Industriministerns svar skrevs häromdagen. Det är möjligt att vad som i tidningsuppgifter i går meddelades om att de som kan skaffa ett nytt jobb får en årslön, och att folk som fyllt 58 år får erbjudande om förtidspension är de s.k. arbetsmarknadspolitiska åtgärder som industriministern hänvisar till i slutet av svaret. I så fall är det inte mycket värt. Och under alla förhållanden — här får jag nu finna mig i att upprepa argument från föregående debatt — är det ju en mycket destruktiv hantering av den resurs 'som yrkesutbildade människor med lång erfarenhet är. Eller, industriministern, är det, som vanligt när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, några AMS-initiativ som menas? I så fall är det inte stort bättre, eftersom det är riktiga jobb som folk vill ha. Här vore det på sin plats med ett konkret besked från industriministern: 161 Vad menas med de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som han nämner i svaret — dvs. hur skall jobben räddas i Oxelösund? Det här är besked som hela Oxelösund går och väntar på, naturligtvis. Det vore skönt att kunna förmedla ett rakt och klart svar före jul till dem som väntas bli berörda av nedskärningarna, hur många det nu kan tänkas bli. Eftersom industriministern besvarar flera interpellationer och frågor i ett sammanhang tar jag mig friheten att ställa några kompletterande frågor som gäller Oxelösund och SSAB:s framtid där. Det förhåller sig så, att det inte bara är den borgerliga regeringen man är förgrymmad över i Oxelösund, utan man är också besviken på företagsledningen. Det är en allmän uppfattning att den inte gör vad den kan för att rädda driften vid grovplåtsdivisionen i Oxelösund, och man är också tveksam till de uppgifter som cirkulerar där. Det påstås att metallurgidelen skall klaras genom leveranser till Domnarvet. Enligt strukturplanen skulle de leveranserna komma från Luleå i stället. Hur blir det med det, herr Åsling? Är de uppgifterna riktiga, att metallurgidelen skall kunna klaras genom leveranser till Domnarvet? Och hur blir det då? Blir det då en kamp mellan Luleå och Oxelösund, som får slåss om ämnesleveranser till Domnarvet? Kan en sådan utveckling vara riktig med tanke på de regionalpolitiska och energipolitiska överväganden som man måste ta med här? Industriministern kan säkert svara mig på dessa frågor. Vidare anser personer som jag talat med att det finns möjligheter att investera sig ur krisen för grovplåten genom att göra de nödvändiga förändringar av flödet i valsverket som skulle medge att man producerade seghärdade, alltså mer teknikintensiva och förädlade produkter. Det finns uppfattningar om att man från ledningens sida struntat i en sådan utveckling, trots att den vore fullt möjligt. Då måste jag fråga igen: Hur är det med det, industriministern? Har man gjort vad man kunnat för att förhindra den katastrofala utvecklingen för Oxelösund eller har man blint följt strukturplanen, vilken, som det sägs i svaret, tar mest hänsyn till kraven från de privata aktieägarna inom SSAB, i stället för att ta de nödvändiga samhällsekonomiska hänsynen?

Herr talman! Det som nu händer i SSAB är en katastrof för Dalarna. Nu har ledningen för det halvstatliga SSAB signalerat åtgärder som på ett mycket drastiskt sätt kommer att försämra sysselsättningsläget i alla de tre järnverkeni Domnarvet, Luleå och Oxelösund. Man går alltså mycket längre än vad den befintliga strukturplanen säger. Åtgärderna är att grovplåtverket i Oxelösund skall dra ned sin kapacitet, att metallurgins nedläggning i Domnarvet skall forceras och att även rälsverket i Domnarvet skall läggas ned. Det är fråga om minst 1000 man. Vad motiverar man åtgärderna med? Jo, man motiverar dem med att lönsamheten fram på 1980-talet inte blir den man hade förväntat sig. Därför skall man vidta drastiska åtgärder med den strukturplan man har. Jag har då frågat industriministern om han vill göra någonting åt den här. Nr 57 utvecklingen, och jag har fått ett mycket negativt svar. De som arbetar i Tisdagen den järnverket är förbittrade. Det man kan utläsa ur Nils Åslings svar är först och — 18 december 1979 främst att han godkänner den strikt företagsekonomiska utvecklingen — de privata intressena i bolaget får gå före sysselsättningen. När man skall MBL-förhandla finns det inget stöd från statsmakternas sida, utan man kommer att vara helt utlämnad till de initiativ som tas av företagsledningen. Då skall vi veta att man genomför dessa förhandlingar mot bakgrunden av att denna strukturplan redan i sig är en katastrof för den totala sysselsättningen i de här områdena. Den strukturplan som parterna i enlighet med de ramar som uppdragits av riksdagen fastställde efter den 6 april 1978 innebar att de här tre regionerna skulle drabbas mycket hårt. I stället för att dra ned ytterligare har man på dessa orter kämpat för att förbättra situationen, framför allt genom regionalpolitiska åtgärder och med tanke på den stålproduktion vi skall ha i framtiden. Ett av de svar som industriministern ger på de fyra frågor jag ställer är att det skall vara företagsekonomisk lönsamhet. Den 6 april 1978 ställde jag till industriministern frågan om det var vettigt att utgå från det som industriministern då sade om en anpassning av handelsstålsindustrin till den internationella marknaden. Jag frågade då också industriministern vad som kommer att hända om det blir en ytterligare konjunkturförsämring för handelsstälsindustrin. Kommer man då ytterligare att dra ned handelsstålsindustrin? Industriminister Åsling svarade mig då: Lars-Ove Hagberg är alltför pessimistisk, men jag har framtidstro när det gäller den här industrin. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan dess, och motiveringarna från SSAB:s ledning nu är konjunkturen. Av vad jag kan läsa av industriministerns svar har nu det hänt som jag befarade för ett och ett halvt år sedan. Det gick alltså inte mer än ett och ett halvt år förrän man kom i den situationen att SSAB återigen var tvungen att anpassa sig efter förhållandena. Jag ställer frågan igen: När skall SSAB nästa gång anpassa sig? Eller är det inte dags att ändra på politiken så att man blir mindre beroende av denna marknad, som tydligen är förödande för alla de här tre regionerna? En av de viktigare delarna i strävan att hävda sysselsättningen skulle naturligtvis ha varit att ha malmmetallurgin kvar i Domnarvet. Vi som arbetar i Domnarvet har kämpat för detta hela tiden. Jag har tidigare sagt från den här talarstolen att medlemmarna aldrig har godkänt en nedläggning. Däremot har man påtvingats denna nedläggningsidé uppifrån, framför allt från statsmakternas sida, kanske utifrån de intentioner som industriministern var med och förhandlade fram i avtalet mellan parterna — mellan Statsföretag, Stora Kopparberg och Gränges. Men i Domnarvets Jernverk har utredningsgrupper kommit fram till att man måste ha malmmetallurgin kvar av regionalpolitiska skäl och även med hänsyn till stålindustrins framtid. Litet märkligt tycker jag det är att få ett sådant här svar av industriministern, när jag nu hela hösten har kämpat tillsammans med hans partikamrater — axel mot axel — för en alternativ energiplan för länet. Industriministerns partikamrater har alltså hängivet 163 kämpat för att malmmetallurgin i Domnarvet skall få finnas kvar. Då känns det litet sorgset att den ansvarige centerpartisten är så enormt kallsinnig mot alla förslag som går i den riktning som hans partikamrater i länet kämpar för. I detta sammanhang kommer en viktig framtidsfråga in. Det gäller nya stålprocesser, och jag vill direkt fråga: Är industriministern beredd att till Domnarvet förlägga den stålprocess som nu blev utesluten ur uppgörelsen mellan staten och Stora Kopparberg, nämligen elredprocessen, som lämnades kvar hos Stora Kopparberg och Asea? Den processen skulle väl passa iniett framtida stålverk. Man skulle kunna göra produkter med kvalitet, man skulle kunna anpassa sin produktion efter de förhållanden som råder på marknaden, man skulle inte behöva se till stordriftsfördelar, man skulle kunna ha korta serier och alltså vara mycket anpassningsbar i förhållande till en internationell marknad. Om ett försök med denna process skulle genomföras, så borde det främst ske i Domnarvets Jernverk. Jag vill fråga industriministern om han inte delar den uppfattning som hans partikamrater i Dalarna har — att den första försöksanläggningen i litet större skala med elred borde uppföras i Domnarvets Jernverk. I stället för avvecklingslinjen med nedläggningar och med SSAB ledningens fräcka utspel borde man naturligtvis ha en helt ny inriktning av stålpolitiken. Men i stället för den decentralisering som man skulle ha centraliserar man ju nu verksamheten. Vi vill att man skall bygga ut från råstålsframställning till färdig produkt i varje led med högre kvalitet, som jag har sagt tidigare. Hela branschen måste stå emot de krafter utanför vårt land som försöker ta ifrån oss alla marknader. Vi måste göra det inte minst av självbevarelsedrift. Det kan ju inte vara meningen att en av våra basnäringar helt skall försvinna — och i nästa etapp helt slås ut på dessa tre orter. Vi måste ju på något sätt se till att vi inte hamnar i en sådan situation som vi hamnat i när det gäller textilindustrin. På min fråga till Nils Åsling om han är beredd att ingripa för att halvstatliga SSAB inte ytterligare skall försvaga svensk handelsstålsindustri får jag alltså inget svar. Vid gårdagens debatt om skogsindustrin sades att det inte var någon idé att gå in när det var MBL-förhandlingar. Det är ungefär samma svar i dag. Men vad skall dessa arbetare och deras representanter göra som vill sätta emot något vid MBL-förhandlingarna, när landets industriminister helt fräckt säger att så här skall det vara? Man kan ju nästan undra om inte kontakterna mellan Wahlström och Nils Åsling har varit ganska täta. Då kan man ju inte med bästa vilja i världen säga att MBL-förhandlingarna blir förhandlingar mellan jämbördiga parter. Vad jag kan förstå är detta ett svar till de anställda att de får ge sig — så här skall det bli, så här är förutsättningarna i avtal och enligt uppgörelse med riksdagen. Nog borde väl de anställda kunna få någon hjälp av landets industriminister när det gäller de samhällsekonomiska bedömningarna. Det minsta man kan begära vore ju att industriministern tog sitt ansvar för sysselsättningen — inte för arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan för en ordentlig sysselsättning — och gav de anställda ett handtag genom att säga att nu skall staten gå in och rädda svensk handelsstålsindustri. Då tror jag att också de MBL-förhandlingar som Nr 57 förestår kunde bli någorlunda meningsfulla. Tisdagen den Min andra fråga om ett statligt företags sociala ansvar får jag väl svar på när 18 december 1979 industriministern säger att det bästa företaget är det företag som är lönsamt. Men lönsamt från vilken utgångspunkt? Jo, tydligen efter strikt företagse Om utvecklingen konomiska utgångspunkter. Men vad det egentligen handlar om är ju otaliga inom handelsstålskostnader för samhället när det gäller att klara upp det som händer vid SSAB. Om nästa nedläggningsetapp verkligen kommer till stånd kommer det att åsamka samhället stora kostnader. Hur stora kommer kostnaderna för 58-åringarnas pensionering att bli? Det är väl inte bara fråga om deras pensioner, utan det skapas också sociala problem. När SSAB nu erbjuder var och en som får ett annat arbete en hel årslön innebär det att man minskar antalet anställda vid företaget. Därmed ger man inte ungdomarna någon möjlighet att komma in på företaget och därmed på arbetsmarknaden. SSAB har alltså inget socialt ansvar och skall inte ha något heller enligt landets industriminister. När det gäller att utkräva ekonomiskt ansvar av de privata intressena inom SSAB för industriministern ett resonemang om att affärsuppgörelsen innebär att de privata parternas aktievärden kan inlösas 1983. Om företaget går med förlust blir denna inlösen av mindre värde. Det är den risk de privata intressenterna tar, och det är en ytterst liten risk i det här läget, om man betänker hurudan bakgrunden var. Gränges AB, Oxelösunds AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB och Domnarvets Jernverk gick vid tiden för uppgörelsen med jätteförluster och de ville själva inte bära de förlusterna utan lät staten gå in med, som det nu är, fem miljarder kronor. Ändå skall inte dessa företag bära förlusterna, utan i stället skall de ha betalt för de lager som fanns vid ingången av uppgörelsen. Företagen har alltså inte avkrävts något ekonomiskt ansvar. Riktmärket skall, vad jag kan förstå, i stället vara att I 000 eller 1 500 människor skall förlora sin sysselsättning vid Domnarvets Jernverk. Det skall nämligen var företagsekonomiskt lönsamt, så att inte dessa privatintressenter förlorar något när de skall lösas ut 1983. Om industriministern hade tänkt ta något initiativ till en förnyelse av svensk handelsstålspolitik efter samhällsekonomiska utgångspunkter har han naturligtvis blivit väldigt besviken. Det har inte andats ett enda ord om någon konsekvens av det som har hänt — att förändra utgångspunkterna för svenskt handelsstål. Det är kanske detta som är kännetecknande för den borgerliga politiken att inte ingripa i något skede utan i stället låta allting gå. Då ställer man också de fackliga företrädarna i en ganska hopplös situation, samtidigt som man försöker luta sig mot de fackliga företrädarna i tid och otid genom att säga: Ni har godkänt detta. I detta sammanhang erinrar jag mig också att när SSAB bildades den 6 april 1978 sade förre finansministern Gunnar Sträng ungefär så här: Nu när vi går in i SSAB skall vi väl komma ifrån vinstmaximeringsprinciperna. Vi skall kunna se med tillförsikt ftam mot SSAB. Socialdemokraterna gjorde i det läget inte heller någon större affär av företagsekonomin. Detta föranleder mig att i den här debatten ställa frågan till Kjell-Olof 165 Feldt om det inte vore dags att vi tillsammans drev den politik med integrerade verk som ursprungligen föreslogs av järnbruksklubben inom Domnarvet. Kanske vi kunde satsa på en ny stålpolitik — när vi nu ser hur den ene industriministern efter den andre förvaltar detta pund — som det beslutades om den 6 april 1978. Det blir neddragning efter neddragning. Detta skulle naturligtvis vara en styrka och ge den nuvarande industriministern någonting att tänka på vad beträffar den framtida stålpolitiken. Mina huvudfrågor står kvar: Måste inte samhällsekonomin finnas med i bedömningen med hänsyn till de regionalpolitiska mål som det ibland talas om? Måste inte samhällsekonomin finnas med också med hänsyn till talet om att man vill decentralisera? Min följdfråga blir: Är industriministern beredd att medverka till ett uppförande av en ny anläggning, typ elred, t.ex. i Domnarvets Jernverk?